Fru talman! Möjligheterna att transportera gods och människor är naturligtvis en viktig del för att hela landet skall kunna utvecklas - dock inte den enda, skall vi komma ihåg. Det är en mängd olika saker som behöver åstadkommas. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några alexanderhugg som kan lösa alla problem. Vägunderhållet har varit eftersatt under många år. Därför har jag under denna mandatperiod varit oerhört noga med att föreslå riksdagen att vi skall prioritera drift och underhåll. Därmed har jag naturligtvis också fått ta den politiska kritik som det innebär att, när man har begränsade medel, ställa tillbaka en del av nyinvesteringarna. Men jag anser att det är viktigt med underhållsåtgärder, som t.ex. det här med tjälsäkring och ökning av bärighet. Det är viktigt av regionalpolitiska skäl, men det är också viktigt för att klara t.ex. de behov som svensk exportindustri har. Inte minst vet vi att skogsråvaran numera är en färskvara som inte tål mer en i runda slängar tre veckors transporttid. Av den anledningen är det viktigt att vi har kunnat föra över en del medel från nyinvesteringar till drift och underhåll och att riksdagen också har ställt upp på detta. Nu är det så att det är länsstyrelserna som fattar beslut om investeringar och förbättringar på alla de statliga vägarna utom stamvägarna. Det är väldigt viktigt att det är länsstyrelserna som gör den här inbördes prioriteringen. Det är ju ändå på den nivån som man har bäst kunskap - bättre än i Borlänge eller Stockholm. Där har man bättre kunskaper om var man får ut mest för pengarna. För vi vet ju båda att behoven är stora och tillgången knapp. Det är liksom lektion nummer ett i nationalekonomin att det är så det förhåller sig. Då gäller det att satsa på de viktigaste åtgärderna först. Där har, menar jag, länsstyrelserna väldigt bra på fötterna när de nu lägger fram sina planer.
Fru talman! Det är bara att konstatera att det inte tycks finnas någon vilja från kommunikationsministerns sida att sätta upp mål kring t.ex. när bärigheten skall vara godtagbar på alla svenska allmänna vägar eller när alla vägar som är allmänna skall vara hårdbelagda eller när vägar inte skall behöva stängas av för att de inte är tjälsäkrade. Jag tycker att det borde vara lika angeläget att ta fram mål på det här området som det har varit att ta fram mål för att t.ex. sanera statens finanser. Detta är en överlevnadsfråga för svensk landsort i dag. Dessutom är det på det sättet att det tycks ha gått alldeles utmärkt att komma överens om ett program för att lösa trafiksituationen i det här området, Storstockholmsområdet. Jag känner ingen avund mot det här området på något sätt, men rimligen borde det på samma sätt gå att ta fram ett program för att vidta de åtgärder som jag eftersträvar i den interpellation som jag har skrivit. Det borde gå att ta fram ett program, en aktionsplan, för hur man skall komma till rätta med de problem som svensk landsbygd, svensk landsort, lider av i dag. Kan man förvänta sig att den trafikpolitiska propositionen eller den regionalpolitiska propositionen innehåller något särskilt moment med den inriktning som jag efterfrågar?
Fru talman! Det finns ju mål. Det finns mål för de regionala investeringar som länsstyrelsen fattar beslut om. Dessa mål är för det första att förbättra det regionala väg och järnvägsnätet, för det andra att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön och för det tredje att uppnå en förbättrad kollektivtrafik. Det är dessa mål som länsstyrelserna har att arbeta efter när man tar fram sina planer. Målsättningarna finns alltså. Vad man har sagt är att det var tänkt att man skulle använda ungefär 26 % för att förbättra vägarna - eller reinvestera i vägarna. 30 % skulle man använda för bärighet, rekonstruktion och tjälsäkring av vägarna. Jag vet dock att man t.ex. i Region Mitt har fördelat medlen så att 49,2 % har gått till bärighet och tjälsäkring. I Region Norr har motsvarande siffra varit 61 %. Man har alltså väldigt hårt prioriterat precis den fördelning som interpellanten eftersträvar. På det sättet kan man säga att vi - naturligtvis utan att frångå riksdagens mål - redan har gjort det som borde göras. Sedan vill jag ta upp det här med att lägga asfalt, dvs. att belägga grusvägar. Det är klart att det ger bättre ytstandard och bättre åkkomfort. Vi kan konstatera att ungefär 4 300 km grusvägar ligger i plan och kommer att åtgärdas. Men det motsvarar bara 18 % av den totala längden av statliga grusvägar. Det finns en väldigt stor mängd grusvägar som det inte finns någon anledning att hårdbelägga. Vi skall komma ihåg att en del av grusvägarna är det väldigt litet trafik på. Där handlar det åter om att det är länsstyrelserna som har kunskapen om var man bäst satsar pengarna. Det har man varken här i Stockholm eller i Borlänge. Och jag tror egentligen att vi är överens om att den här decentraliseringen är ett mycket effektivt sätt att bedriva en bra regionalpolitik på.
Fru talman! Det är korrekt och riktigt. Självklart skall pengarna ligga på lägsta möjliga nivå. Det är bara det att den som vi ser det i dag lägsta möjliga nivån, nämligen länsstyrelserna, i sina pengapåsar får en alldeles för liten pott att fördela. Möjligheterna att åtgärda det som befolkningen på de platser det handlar om tycker skulle behöva åtgärdas är ju ytterligt begränsade med den lilla pengapåse som kommer i varje fall de små länen till del. Sedan är det ju bara att konstatera, tycker jag, att de löften som nu har givits till det här området har inneburit att medel för framtiden har intecknats. Det gör att de medel som skulle kunna användas till de åtgärder som jag eftersträvar i akt och mening att förstärka framtidstron på den svenska landsorten blir mindre. Eftersom jag inte har fått något svar på om det kommer någonting i den trafikpolitiska propositionen eller den regionalpolitiska propositionen i det här hänseendet, så får jag självklart se fram emot att läsa dessa propositioner när de kommer. Men om det inte kommer något där så lovar jag att hålla den här frågan varm, för jag tycker att den är så pass viktig för att vi skall få tillbaka framtidstron i de mindre utvecklade regionerna i vårt land.
Fru talman! Eskil Erlandsson och jag är helt överens om att vi tycker att det är en för liten pott att fördela. Men så är det ju alltid. Det vore jättekäckt om vi hade mycket mer pengar. Då skulle vi göra mycket mer saker. Men nu är det här den verklighet som gäller. Riksdagen har faktiskt fattat de här besluten om ramen. Då skall vi använda pengarna så bra som möjligt. Det tror jag att vi skall vara överens om. Sedan kan jag naturligtvis inte i dag lova vad som kommer att stå i vare sig den regionalpolitiska eller den trafikpolitiska propositionen. Där gäller det för Eskil Erlandsson, precis som för alla andra, att man får läsa och begrunda. Jag tror inte att det skall bli en alltför stor besvikelse.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat hur regeringen avser att använda kulturen som ett verktyg för bättre regional balans. Jag delar Marianne Anderssons analys av kulturens betydelse för regional identitet och utveckling. En rik och stimulerande kulturmiljö och ett rikt kulturutbud är viktigt för en regions attraktivitet både vad gäller val av lokaliseringsort för näringslivsinvesteringar och enskilda personers val av bosättningsort. Kulturinsatser kan stimulera invånarna i olika regioner att samla gemensam kraft till fromma för den regionala utvecklingen. Jag håller också med Marianne Andersson om att satsningar på en kulturell infrastruktur är mycket viktiga. Detta är också ett av grundelementen i de förslag som regeringen lämnade i propositionen om kulturpolitik hösten 1996, och som riksdagen därefter beslutade om . De nationella kulturpolitiska målen om jämlik tillgång till kulturen och om att främja kulturell mångfald förutsätter en bred regional och lokal förankring. Det är ett gemensamt ansvar, och det ställer stora krav på samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna. Som några exempel på statens åtgärder kan jag nämna satsningen på ett förenklat och utvidgat stödsystem för regional kulturverksamhet. Det statliga stödet har utsträckts till filmområdet och dansområdet, biblioteksstödet har förstärkts, och verksamheten med länskonstnärer har byggts ut. Ett antal nationella uppdrag har dessutom fördelats. Vi satsar på ett nytt statligt museum i Göteborg, Världskulturmuseet. Stödsystemet omfattar ett brett spektrum av institutioner med olika slag av konstnärliga och kulturella profiler. Det innebär även nya möjligheter för de regionala kulturinstitutionerna att bedriva utvecklingsprojekt i samverkan med staten och med varandra. I interpellationen efterlyses en uppföljning och utvidgning av den regionala analys av kulturresursernas fördelning i landet som regeringen redovisade i budgetpropositionen för 1998. Jag kan meddela att regeringen inför höstens budgetproposition givit berörda myndigheter och organisationer i uppdrag att redovisa det regionala utfallet av det statliga kulturstödet inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa uppgifter skall sedan utgöra underlag för just en sådan utvidgad analys. Beträffande det nyligen invigda Kulturåret 1998 är det inte orealistiskt att utgå från att satsningarna på såväl Kulturhuvudstadsåret som arbetsgruppen Kultur i hela landet kommer att skapa en ökad efterfrågan på ett fullödigt kulturutbud runt om i landet. För en dryg månad sedan, i december 1997, presenterade jag här i kammaren de satsningar som görs med anledning av Kulturåret 1998. Många av de kulturaktiviteter som äger rum i år kommer sannolikt att leva kvar av egen kraft. Det visar inte minst erfarenheterna från Köpenhamn, som var europeisk kulturhuvudstad år 1996. Kulturrådet har för övrigt regeringens uppdrag att utvärdera hela Kulturåret 1998. Arbetsgruppen Kultur i hela landet har till uppgift att fördela medel till ett stort antal kulturprojekt men också att initiera en debatt kring olika frågor. Det handlar bl.a. om var de största utvecklingsmöjligheterna i det lokala kulturlivet finns och vad som kan vinnas genom ett ökat samarbete inom kulturområdet och med andra lokala verksamheter. Arbetsgruppen skall dokumentera gjorda erfarenheter som kan ha intresse för den kulturpolitiska utvecklingen på sikt. Arbetsgruppens rapport beräknas vara färdig i början av år 1999. Regeringen är således mycket medveten om vikten av en regional balans och kulturens betydelse för att uppnå denna.

Fru talman, interpellanten och statsrådet! Min bestämda uppfattning är att Marita Ulvskog under sin tid som kulturminister har tagit kraftfulla tag för att lyfta upp sitt ansvarsområde kulturen. Inte minst tänker jag på arbetet med att lyfta fram arkitekturen och designfrågorna. Det är enbart när det gäller att göra nyckelharpan som officiellt nationalinstrument som vi inte har landat på exakt samma ståndpunkt. Men jag hoppas att något annat arbete med den frågan kan ge resultat. Själv har jag tillskrivit Skansenchefen Anna Greta Leijon i ärendet. I den skissade ordningen kanske kulturminister Marita Ulvskog kan tänka sig att ge nyckelharpan sitt stöd. Folkmusik är för mig väldigt mycket av rötter. På tal om rötter kommer jag själv från Värnamo i Möbelriket där välkända möbler har sett dagens ljus. Jag kan inte tala om kultur för bättre regional balans utan att också nämna något om möbler. Namn som Bruno Mathsson och Källemo med Sven Lund är välbekanta och har med framgång nått ut över landets gränser. När jag ser dessa för mig så välkända möbler runt om i världen på våra ambassader och i offentliga lokaler ser jag på dem med hembygdens stolthet i ögonen. Jag minns också vilket ansvar vi politiker har för att skapa de bästa och rätta förutsättningarna för såväl möbelkonst som andra konstformer. Att jag kommer från småföretagarbygder gör att jag också ser hur viktig kopplingen är mellan ett rikt kulturliv och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Jag är övertygad om att det är de företag som satsar på design och produktutveckling som har framtiden för sig. Jag vill få fler legoföretag att satsa på egna produkter. Även om de inte väljer den vägen blir underleverantören ändå indirekt alltmer beroende av designen. Då denna interpellation så väl i tiden sammanfaller med en alldeles speciell händelse på kulturområdet kan jag inte avhålla mig från att nämna något kort om den. Stiftelsen Smålands Konstarkiv i Värnamo presenterar nu på torsdag Museum Vandalorum. Det är ritat av den välkände italienska arkitekten Renzo Piano. Smålands Konstarkiv vill skapa en nordisk mötesplats för samtida konst och design, men också Smålands Konstarkivs permanenta samlingar skall få plats i konstmuseet som ligger mittemellan Stockholm och kontinenten, utmed E 4:an. För er som vill veta mer om den här idén kan jag nämna att den kommer att presenteras denna vecka på Volvohuset här borta i För mig är Museum Vandalorum det bästa av exempel på kulturambitioner med både regional bas och koppling till näringslivet. Det blir inte mindre spännande när man vet att Pontus Hultén har ett eller två fingrar med i planerna. Men vår bygds näringsliv är så mycket mer. Som exempel kan jag nämna Etac, som gör rullstolar med design. BilAtlas säljer cykelhjälmar inte bara för att de är slagtåliga utan också i hög grad för utseendets skull. Balton är ett annat företag som också har designen inbyggd i företagets grundidé. Industrin behöver den vilda kulturen som inspiration till den som jag ser det mer tuktade formen, formgivning och design. Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Varför är det inte självklart att kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har kulturinslag vid varje sammanträde? Man kan inte värna om kulturen om inte ord och handling går hand i hand. Man borde släppa in sången, musiken, dansen, litteraturen m.m. i våra sammanträdeslokaler ute på det lokala planet. Kulturministern borde utmana alla kommun och landstingspresidier att bjuda på levande kultur i samband med fullmäktiges alla sammanträden. Jag tror att det skulle ha en stor betydelse för att stärka kulturen ute i de olika regionerna.
Fru talman! Det är alldeles utmärkt att Marianne Andersson har interpellerat kulturministern om kulturen och regionerna. Detta har varit en av de stora frågorna i kulturutskottet. I det andra kulturpolitiska målet sägs ju att ett mål är att verka för att alla, alla, får möjlighet till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser samt till eget skapande. Detta mål var bakgrunden till det riksdagsbeslut som fattades den 19 december 1996. Där gjorde riksdagen ett tillkännagivande där det står att kulturutskottet med anledning av den motion som Centern väckt finner det motiverat med en skyndsam utredning som omfattar samtliga områden där staten ger stöd till kulturinstitutioner. Det sägs också i riksdagsbeslutet att resultatet av en sådan översyn bör läggas till grund för statsmakternas ställningstagande till principer för Nu redovisas i budgetpropositionen att Kulturdepartementet litet ungefärligt uttryckt har begränsat uppdraget till att gälla Kulturrådet och Riksteatern. Det framgår också av interpellationen. Av regleringsbrevet som är skrivet efter det senaste riksdagsbeslutet framgår att andra myndigheter under Kulturdepartementet den 1 mars skall redovisa vad som händer på det här området. Kulturrådet skall göra sin redovisning den 1 juli. Kulturministern sade här att hon räknar med att de skall kunna redovisa det regionala utfallet av det statliga kulturstödet inom respektive verksamhetsområden och att dessa uppgifter sedan skall utgöra underlag för en utvidgad analys.

Man har här talat mycket om kulturen som verktyg i olika sammanhang, just nu i det regionalpolitiska sammanhanget. Jag vill därför, i egenskap av en som sysslar mycket med kulturpolitik, understryka att satsningar på kulturen alltid ytterst måste motiveras av dess egenvärde. Sedan kan det också få andra, positiva effekter. Jag menar att ett sådant exempel kan komma redan i samband med riksdagens behandling av den regionalpolitiska propositionen. Som Marianne Andersson också var inne på har det bäring också på arbetsmarknadspolitikens område och andra områden. Frågan till kulturministern är alltså: Kan jag utgå från att det kommer förslag i budgetpropositionen med anledning av den analys som följer på redovisningen av det regionala utfallet?
Fru talman! Det pågår en mycket allvarlig folkomflyttning i vårt land. Den del av landet som drabbats allra hårdast är Bergslagen, där många kommuner har tappat över en tredjedel av sin befolkning, och befolkningen blir nu allt äldre. Det är kommuner som utsatts för dramatiska strukturförändringar under flera år, men där det också börjar växa fram en mycket stark krismedvetenhet och vilja att söka det nya. Jag tror inte att det var någon slump att det var i Hällefors kommun som man i somras invigde bostadsområdet Polstjärnan, där man använt de allra yppersta av Sveriges skulptörer för att förnya ett nedslitet bostadsområde. Det är heller ingen slump att det var i Hällefors man använde Millesstatyer till att förändra ett annat nedslitet område. Det är ingen slump att man utanför Nora etablerar Åkerby skulpturpark, att Ashleys ateljé växt fram i Riddarhyttan, att man i Ramsbergshyttan använder teatern och kulturen som del i en näringslivsutveckling eller att Svenska Kammarorkestern spelar en så oerhört stor roll i hela Örebro län. Jag tror att kulturen hör till de faktorer som kommer att bidra till attraktivitet i olika delar av landet och att den i sig bär mycket av förutsättningar för nytänkande inom näringslivet. För några år sedan etablerade man Måltidsakademien i Grythyttan. Det är en mycket kvalificerad akademisk utbildning för anställda i restaurangnäringen, i nära kontakt med kulturen. Där vill man gå vidare och etablera ett måltidens museum. Det är en stor investering och ett mycket stort beslut. Skulle vi fatta det beslutet här i riksdagen skulle det vara betydligt större än många av de kulturbeslut vi fattat men mycket mindre än många av de väginvesteringar som vi beslutat om som del i regionalpolitiken. I Kopparberg, Hällefors, arbetar man med Design i Bergslagen. Man gör nu olika typer av förstudier. Men skall det gå vidare krävs det självfallet avsevärda investeringar från samhällets sida. Då är det viktigt att vi orkar med att se kulturen som en del i näringspolitiken. Med all respekt, kulturutskottets ordförande: Kulturen skall leva av egen kraft, men vi skall också våga och orka se att när vi i brytningstider tar kampen för de jobb som ännu inte finns bör vi också använda det som kan vara nycklarna till framtidens arbetsmarknad. Jag tror att kulturen kommer att spela en väldigt stor roll, och jag tror att det är viktigt att den får spela den rollen just i de delar av landet som är allra mest utsatta. Därför har jag, precis som Åke Gustavsson, stora förväntningar inför den regionalpolitiska propositionen. Jag hoppas att vi både då och på lång sikt här i riksdagen skall orka och våga ta stora, strategiska kulturpolitiska beslut, som vänder en väldigt olycklig befolkningsutveckling i stora delar av landet. Det gäller inte minst Bergslagen.
Fru talman! Det finns ingen oenighet mellan oss. Vi har en kultursyn som jag tror är väldigt samstämd, även om vi kanske lägger betoningen litet olika. Man kan ju vara högtidlig och säga: Inget samhälle och ingen humanism utan kultur. Det kan sammanfattas i begreppet kulturens egenvärde. Men självfallet kan man också se kulturen på det sätt som t.ex. Inger Lundberg gör. Den är i allra högsta grad en samhällsförändrande kraft, och den kan naturligtvis också ha viktiga sysselsättningspolitiska, regionalpolitiska och näringspolitiska uppgifter. Marianne Andersson avslutade med en fråga: Kan kulturministern lova att hon skall arbeta för ökade medel till kultursektorn inför framtiden? Ja, det kan jag lova. Även om vi inte är färdiga med siffrorna än så kommer vi under valperioden att ha ökat den nationella kulturbudgeten med ungefär en halv miljard kronor. Det skall naturligtvis för det första ställas i relation till hur stor kulturbudgeten var från början. Det handlar då om ett ganska ordentligt påslag. Jag räknar nu in de satsningar som kommer i vårens proposition som riksdagen förhoppningsvis skall ställa sig bakom och som också innehåller reformmedel. Det skall för det andra också ställas i relation till de neddragningar som andra mycket viktiga politikområden har tvingats till. Den höga ambitionen skall vi behålla - självfallet skall kulturen ha mer resurser. Åke Gustavsson beskrev den utvidgade analysen i två steg, och jag berörde den mycket kortfattat i interpellationssvaret. Den handlar om att regeringen först har gett ett uppdrag till varje myndighet och ickemyndighet - de är ju många - på Kulturdepartementets område om att senast om en månad inkomma med en regional analys. Då kan man se hur samtliga medel som fördelas via Kulturdepartementet fördelas länsvis. Det vi hann med till årets budgetproposition var en mycket reducerad redovisning. Sedan, som framgår av regleringsbrevet till Kulturrådet, skall denna analys utgöra underlag för en mer omfattande för att nå upp till det uppdrag vi har fått från riksdagen att göra en skyndsam utredning. Om detta skall bli ett seriöst och permanent underlag för att åstadkomma en bättre regional balans av kulturmedlens fördelning kräver det en hel del arbete. Det finns metodproblem, som naturligtvis är förklaringen till att vi inte redan i dag är klara med detta. Det innebär att jag inte kan lova att denna analys kommer att räcka till konkreta förslag redan i budgetpropositionen 1999 som till fullo tillfredsställer de rimliga krav vi alla har på detta område. Men vi kommer att göra så mycket som möjligt för att nå fram till det gemensamma målet om bättre regional balans.

Fru talman! Jag noterar att kulturministern säger att hon skall göra så mycket som möjligt för att ta in förslag i anledning av analysen i anslutning till den budgetproposition som kommer att läggas fram i höst. Jag hoppas och förutsätter att det blir en socialdemokratisk regering som får möjlighet att lägga fram den och att Marita Ulvskog därmed får ett avgörande ansvar för det arbetet. Jag vill bara göra en kommentar till. Den handlar om kulturens egenvärde. Jag tror att man leder tanken fel om man säger att man skall använda kulturpolitiska satsningar för än det ena, än det andra området. Det skall vara bra för jobben, för turismen, för den regionala utvecklingen och för vården. Marianne Andersson var ju t.o.m. inne på "före vården". Men om man inte tänker utifrån egenvärdet i första hand leder besluten fel, är jag rädd. Då kan de leda till att man satsar på fyrverkerier i stället för kultur i skolan. Fru talman! Det är litet grand den synen som jag vill varna för. Jag vill dock inte förneka att kulturen har positiva effekter på en rad andra viktiga områden. Slutligen vill jag instämma i de fina ord som Carina Hägg sade om Smålands Konstarkiv.
Fru talman! Marita Ulvskog! Jag skall återge en mening ur ett koncept till en skrift om Museum Vandalorum: Vi bosätter oss inte gärna i en helt anonym ort. Regionen behöver referenspunkter och mötesplatser. Jag tycker att den meningen säger väldigt mycket. Man kan gå in och närma sig kulturen från många utgångspunkter och man kan se på kulturen på många olika sätt. Men alla vi som debatterar här är måna om kulturen, och vi vill att fler skall uppmärksamma och värna kulturen. Jag tror inte att vi på något sätt är oense i sak, även om vi kanske diskuterar från litet olika utgångspunkter den här gången. Jag skulle också vilja ta upp något annat. Det har ju stormat kring Stadsteatern i Göteborg. Själva den konflikten skall jag inte kommentera på något sätt, men när den och andra liknande diskussioner flammar upp kommer också andra frågor i fokus, nämligen: Var finns kulturarbetarna och de kulturintresserade dessemellan? Varför har de i så stor utsträckning lämnat den politiska arenan? Varför har de abdikerat Själv har jag efterlyst kulturarbetare i politiken ganska länge. På samma sätt som vi, som jag tidigare sade, måste gå ut och uppmana fullmäktigeförsamlingar att ta in kulturen på sina sammanträden för att i praktiken visa att man ute i regionerna värdesätter kulturen, tror jag att vi måste uppmana de kulturintresserade att komma med in och driva debatten, att finnas med i politikens praktiska tillämpning. Jag tror att vi måste bli fler runt om i landet som lyfter fram och värnar om kulturfrågorna. Det kan man inte göra bara från Stockholm.
Fru talman! På tröskeln till ett nytt årtusende behöver vi litet fyrverkerier. Ett sådant fyrverkeri skulle ett måltidsmuseum i Grythyttan kunna vara. Kulturen har ett egenvärde. Jag instämmer i det. Men kulturen är också en oerhört viktig förändringskraft. Robert Putnam har skrivit väldigt mycket om vad kulturen har betytt för utvecklingen av den lokala ekonomin, för kreativiteten i norra Italien. Vi vet vad den typen av ideal, samlingar, möjlighet att tro på något betyder för att arbetsmarknaden skall utvecklas. Det finns en liten risk att kulturen arbetar för sig. Kulturministern har ihop med Näringsdepartementet tagit fram ett briljant program för arkitektur, form och design, men jag tycker kanske ändå att där saknas en diskussion kring hur industridesignen kan användas för ett radikalt lyft av svensk industri. Det är nästa steg. Det är bra att det här första programmet kommer, men det behövs någonting ytterligare som visar hur vi praktiskt kan omsätta detta i de många, många jobben. Jag tror också att vi behöver en ökad uppmärksamhet på vad kulturen betyder för svenskt näringsliv. Det talas både på kultursidorna och på ekonomisidorna väldigt litet om den enorma betydelse som svensk musikindustri börjar få. Sverige är på det området nu tredje exportnation efter USA och England. Det talas alltför litet om vad kultursatsningar faktiskt betyder för näringslivet. Om vi talar mer om det tror jag också att det blir litet lättare för oss som värnar om kulturen för dess egenvärde att se till att kulturministern har ytterligare mer pengar att arbeta med, för regionalpolitiska satsningar.
Fru talman! Jag håller inte med Inger Lundberg om att kulturen arbetar väldigt mycket för sig själv. Åker man runt i landet eller ser man bara hur det går till i riksdag och regeringskansli kan man konstatera att vi är ganska duktiga på att engagera också andra än kulturpolitiker. Det är ju den här samlingen av debattörer ett gott exempel på - folk som sitter i helt andra utskott än kulturutskottet är engagerade i frågorna. Vi samarbetar när det gäller det hållbara Sverige, där vi har ett mycket starkt kulturinslag, på jordbruksområdet, där vi har kulturmiljöfrågorna, på näringsområdet inte minst när det gäller svensk musikindustri, som ju baserar sina framgångar på att vi under decennier har haft en väl utbyggd och fungerande kommunal musikskola. Det här är sådant som regeringen planerar att uppmärksamma på olika sätt. Vi arbetar alltså väldigt otraditionellt med de här frågorna, och det finns ett stort intresse från andra håll för att samarbeta med oss. Vad gäller Museum Vandalorum deltar jag själv i aktiviteten i Kungsträdgården på torsdag just för att visa på hur spännande spjutspetsprojekt kan komma fram på helt andra ställen än i t.ex. huvudstaden. Det är ett mycket spännande projekt. Jag har varit nere i Värnamo, och jag kommer att delta i Kungsträdgården. Likaså har jag goda kontakter med dem som är drivande bakom ett måltidens museum. Vilka ekonomiska insatser staten så småningom kan göra kan jag i dag inte bedöma, men det finns ett starkt stöd från Kulturdepartementet för de här initiativen, som är av mycket hög kvalitet. Om det råder det inte något tvivel. Egentligen kan man säga att det är det faktum att man litet grand har missat kulturens egenvärde som har lett till att det nu ligger drygt 1 miljard kronor på arbetsmarknadspolitikens område som helt undandrar sig kulturpolitiska bedömningar. Vi har nu i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet haft en utredare som har tittat på just de här frågorna. Vad kan man göra för att successivt göra denna del av arbetsmarknadspolitiken till en del av kulturpolitiken? Det här är en väldigt stor struktur och systemförändring, som vi inte kommer att klara av att genomföra i ett slag. Men det finns ändå en samsyn, ett samarbete och en strävan att åstadkomma en förändring, och det tror jag är en väldigt god start. Jag har fått så många frågor. Låt mig till slut säga något om projektstödet. Det finns en "projektifiering" av kulturstödet. Å ena sidan är det viktigt att det finns fria pengar, att inte allt binds till institutionerna eller de befintliga verksamheterna, för då kommer det inte fram någonting nytt. Å andra sidan går "projektifieringen" på sina håll alldeles för långt, och man får en osäkerhet som inte är av godo. Man får en urgröpning av institutionerna, inte ett tillskott. Jag ser det som ett tillfälligt nödläge. Det är ett tecken på att kultursektorn på såväl kommunal och landstingskommunal som statlig nivå måste få fortsätta att växa, precis som har skett under de senaste åren.

Fru talman! Jag vill tacka er alla för denna debatt. Jag tror att det är bra om vi tar tillfället i akt att så ofta som möjligt aktualisera kulturfrågorna också här i kammaren. Låt mig avslutningsvis säga någonting om synen på kulturen när det gäller balansen, dvs. att det skall finnas kultur i hela landet. Vi har nu talat om hur man fördelar resurserna länsvis, och vi vet hur det ser. Vi är inte alldeles säkra på hur det ser ut om man räknar in hela Kulturdepartementets område, men det kommer vi att ha en bättre kunskap om så småningom. Jag tror dock att vi inte skall bortse från att vi också måste ställa krav på de nationella institutionerna som i hög grad är koncentrerade till Stockholmsregionen. De ingår också i den regionala balansen. De skall stå för en tillgänglighet som gör att hela landet känner att det är deras institutioner och inte Stockholms institutioner. Jag ser även det som en mycket viktig fråga. Det kan handla om att Operan i fortsättningen kommer att ha sommaröppet när folk från andra delar av landet är här. Dramaten har det sedan en längre tid tillbaka. Det kan också handla om att Riksteaterns Norénpjäs turnerar i stora delar av Norrlands inland innan den kommer till Dramaten. Vidare kan det handla om lovsången till den regionalisering av filmen som vi alla här har medverkat till och som framfördes vid Göteborgs filmfestival samt vilken betydelse det kan få i framtiden. Vi skall även ha den aspekten med oss.

Fru talman! Allmänhetens förtroende för polisen har minskat. Det visar undersökningar också bland poliser. Detta är självfallet mycket oroande men alls inte förvånande. Det kan ta timmar, ja, dagar, bara att anmäla ett brott. Antalet outredda och ouppklarade brott kan mätas i tiotusental. Många brott avskrivs. Det är inte en gång säkert att brottet klaras upp även om gärningsmannen är känd. "Polisen. Var god dröj." Så kan det låta när man ringer för att försöka anmäla ett brott. Det kan också vara så att man når fram till växeln men kopplas vidare och vidare. I värsta fall kopplas man fel och bort. Flera andra tvingas till en långdragen väntan på polis t.ex. vid misshandelsfall eller vid inbrott. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i denna beskrivning. Självfallet är det inte alltid så här, men tyvärr alltför ofta. Det är naturligtvis oacceptabelt. Så här kan vi inte ha det. Visst finns det ljuspunkter. På sina håll finns det en väl fungerande polisverksamhet som arbetar problemorienterat. Det har lett till minskat antal brott och fler uppklarade brott. Det är av dessa vi skall lära oss mera. Men det finns också djupgående problem som inte bara beror på resursbrister. Resursbrist är ett problem. Vi tillför medel. Men det finns också problem som gäller brister i organisation, ledning och attityder - något som också Riksrevisionsverket har uppmärksammat. Det är dessa frågor vi i Centern har velat ha ventilerade. Vi tar dem på största allvar. Det är därför, fru talman, som vi har begärt denna debatt om polisen i dag, som förhoppningsvis skall leda till en bättre tingens ordning och ökad trygghet för människorna ute i samhället.

Fru talman! Polisfrågorna har ställts i fokus under den senaste tiden. Det är inte så konstigt. Polisen är en av samhällets viktigaste funktioner. En rationell och effektiv polisverksamhet är av avgörande betydelse för ett stabilt rättsväsende som allmänheten kan känna förtroende för. Detta ger oss rätten och skyldigheten att ställa särskilt höga krav på polisens verksamhet. För att polisen skall kunna leva upp till dessa krav är den just nu inne i ett omfattande reformarbete - ett reformarbete som innebär stora påfrestningar. Det råder det ingen tvekan om. Men polisen har tagit sig an uppgiften med stort allvar, och den är nu på rätt väg. Det omfattande arbete som har lagts ned av alla kunniga, ambitiösa och lojala män och kvinnor inom polisen börjar ge resultat. Bakgrunden till reformarbetet är dels ett under lång tid försämrat resultat, som bl.a. Ingbritt Irhammar här pekar på, dels att brottsligheten förändrats och polisverksamheten behövt anpassas efter verkligheten. Nya typer av brottslighet har vuxit fram, som gränsöverskridande organiserad brottslighet, rasistisk brottslighet och mc-relaterad brottslighet, för att nämna några exempel. Alltfler människor upplever vardagsbrottsligheten som ett stort problem. Det är en tydlig trend även internationellt att traditionellt reaktivt polisarbete inte klarar av att möta denna nya verklighet. Därför har polisarbetet tvingats söka nya vägar. Det har varit nödvändigt att finna en ny polisroll. I stället för att vänta på och enbart reagera på händelser som redan inträffat skall polisen arbeta problemorienterat eller proaktivt, dvs. kartlägga och analysera var polisens resurser gör störst nytta, så att insatserna kan göras där de behövs. I det ligger också att man så långt som möjligt skall sträva efter att förebygga brott. Låt mig i detta sammanhang påpeka att riksdagen i stor enighet fastslagit att utvecklingen inom polisen skall ske enligt två huvudlinjer. Den ena är närpolisverksamheten, och den andra är den kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Om detta råder ingen oenighet. För effektiviteten i arbetet inom dessa två huvudlinjer har tillämpningen av det problemorienterade arbetssättet stor betydelse. På det lokala planet är närpolisen spjutspetsen för det problemorienterade arbetssättet. Närpolisen arbetar nära och i samverkan med de människor den har att värna om. På så sätt läggs grunden för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Närpolisverksamheten skall utgöra basen för polisarbetet. Ända dit har vi ännu inte nått. Att i grunden ändra polisrollen är en tidskrävande process. Redan nu finns det dock många goda exempel på framgångsrikt närpolisarbete. En del sådana beskrivs av landshövding Ulf Adelsohn i en tidningsartikel i förra veckan. Han konstaterar där att närpolisreformen röner stor uppskattning bland såväl kommunalpolitiker i Stockholms län som vid de flesta av länets Det kan också konstateras att andelen närpoliser av det totala antalet poliser har ökat från 10 till 30 % på två år - från den 1 juli 1995 till den 30 juni 1997. Ett kvarstående problem är dock att inte alla dessa poliser fullt ut kan arbeta med den inriktning av verksamheten som är önskvärd. En annan inriktning på reformerna är som sagt satsningen på den kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Här tar sig det problemorienterade arbetssättet bl.a. uttryck i kriminalunderrättelseverksamhet. För att effektivt kunna bekämpa brottsligheten måste polisen kunna samla in och bearbeta uppgifter med utnyttjande av alla tillgängliga moderna resurser. Därför kommer regeringen bl.a. att föreslå riksdagen att regler införs som gör det möjligt för polisen att använda sig av datorstöd i kriminalunderrättelsearbetet. Polisen måste kunna använda sig av modern informationsteknik för att inte bli frånsprungen av brottslingarna i teknikanvändningen. De stora förändringar av polisverksamheten jag beskrivit har syftat till att komma till rätta med problemet att verksamheten inte uppfyller dagens krav. Inget förändringsarbete kan genomföras utan påfrestningar. Polisen utgör inget undantag - tvärtom. Vägen har varit mödosam, och reformarbetet har inte underlättats av att polisen samtidigt har ett annat stort problem - bristen på kontroll och styrning av verksamheten och uppföljning av ekonomin. Dessa brister påtalas med stort eftertryck i Riksrevisionsverkets rapport Hinder för ett effektivare resursutnyttjande. Enligt RRV:s rapport grundas problemen inom polisväsendet inte på resursbrist utan på att tilldelade medel används felaktigt. För att komma till rätta med dessa brister har det varit nödvändigt att parallellt med reformarbetet vad beträffar arbetsmetoderna genomföra ett saneringsarbete när det gäller ledningsstrukturer, styrsystem och ekonomihantering. Detta arbete börjar nu efter några års mödosamt slit ge resultat. Den 1 mars i år skall Rikspolisstyrelsen redovisa till regeringen hur långt man har kommit. Polisens problem att hantera sina ekonomiska förutsättningar kan illustreras med den besparing på 500 miljoner kronor som beslutades under den föregående mandatperioden som ett led i krisuppgörelsen. Besparingen förutsattes kunna finansieras genom studiemedelsfinansiering av polisutbildningen och rationaliseringar i verksamheten. Detta hade varit fullt möjligt om polisen agerat i tid. Men på grund av bristande uppföljning av besparingsbeslutet från de ansvariga politikerna och underlåtenhet att driva fram de nödvändiga åtgärderna brottas polisen fortfarande med konsekvenserna av sparbetinget. En faktor bakom den bristande ledningen och kontrollen är de många organ som i dag styr polisen och som bidrar till en oklar arbets och ansvarsfördelning. I syfte att åtgärda problemen i det rådande styrsystemet har regeringen tillsatt en utredning med uppgift att se över polisens ledningsorganisation. Självfallet skall detta ske med beaktande av värdet av medborgarinflytande över polisväsendet. Den ekonomiska kontrollen över verksamheten har nu bedömts som så tillfredsställande att det i budgetpropositionen föreslagits att polisen skall tillföras 862 miljoner kronor under den kommande treårsperioden. Jag bedömer nu, mot bakgrund av de insatser som gjorts, att det inte längre finns risk för att nya resurser hamnar i svarta hål utom all kontroll, som tidigare kännetecknade polisens ekonomi. Rikspolischefen har glädjande nog gjort bedömningen att de vidtagna åtgärderna i kombination med de nya resurserna lett till att polisväsendet är på väg in i ekonomisk balans och att verksamheten i år inte kommer att kosta mer än vad som täcks av tilldelade medel. De nya resurserna skall användas för att påskynda reformeringen och moderniseringen av polisväsendet. Bl.a. kommer kraftfulla insatser att göras på informationsteknikens område. Vidare kommer genomförandet av närpolisverksamheten att kunna intensifieras ytterligare. Anställningen av de polisaspiranter som avslutade sin utbildning förra året är säkerställd. Detta tillsammans med att utbildningen av polisaspiranter nu har återupptagits gör att vi kan se fram emot en effektivare närpolisverksamhet och en tryggad försörjning av poliser med en väl avvägd åldersstruktur. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det har funnits och att det återstår många stora problem inom polisen. Samtidigt pågår ett fantastiskt arbete på alla nivåer för att man skall komma till rätta med bristerna. Det gäller för oss politiker, som bär det yttersta ansvaret för verksamheten, att när vi diskuterar de kvarstående problemen noga tänka efter vad det är som vi egentligen vill. Det är denna riksdag som har beslutat om de nödvändiga reformerna av arbetssätt och ledning. Vår uppgift måste vara att driva på, underlätta och ge konstruktiva förslag beträffande hur reformtankarna skall omsättas i praktiken. Här måste vi vara ärliga och tydliga för att inte göra arbetet ännu svårare för en organisation som befinner sig mitt inne i en svår process.

Fru talman! Människor oroas för det ökande våldet och brutaliteten i samhället. Vi vill alla leva i trygghet utan rädsla för att bli misshandlade eller bestulna. Man kräver med rätta att få valuta för sina skattepengar på detta område. Det är ju inte småsummor som går till polisens verksamhet. Polisen kostar närmare 11 miljarder kronor om året i dag. Som Laila Freivalds sade tillförs nu ytterligare 862 miljoner kronor under de kommande tre åren. Det är ganska självklart att människor blir missnöjda om de inte kan få hjälp av polisen när de behöver det. Det är självklart att de blir arga när de möter svårigheter när de vill anmäla. Och det är ganska självklart att de blir upprörda när de möts av kvällsstängda och helgstängda polisstationer eller när de får veta att det dragits ned på antalet poliser på deras hemort och att polisens utryckningskapacitet har minskat. Det är förståeligt att människor blir upprörda, oroade och arga. Och hur känner sig då poliserna? Laila Freivalds var inne på det. Det är många poliser som också är upprörda och frustrerade. Många har blivit trötta på organisationsförändringarna, särskilt om de inte har fått vara med i förändringsarbetet, trötta på att den omoderna utrustningen inte klarar av att stödja dem i deras arbete och ledsna över att inte hinna med sina arbetsuppgifter. Det är ju allt detta som vi nu strävar efter att förändra villkoren för. Vilka är då polisens arbetsuppgifter? I polislagen 1 § står det att polisens arbete syftar till att främja rättvisa och trygghet, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Det är detta som skall göras, men frågan är hur. Jag skall presentera några förslag som Centerpartiet vill föra fram för att polisens uppgifter skall klaras på ett mera effektivt sätt. Vi vill ha en enkel och tydlig ledningsstruktur. Det måste vara en självklarhet. Vi vill öka det probleminriktade polisarbetet ytterligare. Man måste gå från att reagera på brott till att förebygga brott. Man måste arbeta probleminriktat, och brott skall utredas och klaras upp. Här är det mycket viktigt att den enskilda polisen känner sig delaktig i förändringsarbetet. Lyckas inte ledningen med detta förankringsarbete blir inte heller resultatet bra. Men jag vill lyfta fram att det finns väldigt god verksamhet på många håll. Det går alldeles utmärkt att besöka t.ex. Eskilstuna och Kalmar, och det finns många fler platser som detta fungerar lysande på. Där har man identifierat och analyserat problemen. Sedan gäller det också att utvärdera insatserna så att verksamheten kan bli ännu effektivare. På det viset kan man lyckas väldigt bra med en effektiv närpolisverksamhet, som vi alla önskar. När brottsligheten är som störst krävs flest poliser i tjänst. Det är ganska självklart. Men det är inte alltid som polisens tjänstgöringsschema är anpassat efter dessa behov. Därför måste arbetstiderna bättre anpassas efter kundernas behov - självfallet med rimliga möjligheter för polisen till ett socialt liv. Det behövs alltså en bättre schemaläggning. Här pågår också ett arbete. Vi vill höja kompetensen inom närpolisen och den kvalificerade kriminalpolisverksamheten och hos den civilanställda personalen. Det gäller hela tiden att bättre ta till vara och utveckla personalens kunskaper. Det gäller att få en gedigen kunskap om vilka insatser som ger minskad brottslighet och ökad trygghet, och vi har budgeterat för detta. Tekniken skall moderniseras. Det har vi också gett resurser för. Centerpartiet eftersträvar särskilt en väl decentraliserad polisverksamhet - inte bara när det gäller närpolisverksamheten - och en rättvis fördelning av resurser över hela vårt land. Då tänker jag på t.ex. utryckningsstyrkor. Vi vill värna om de lokala polisstationerna och deras öppethållande. Jag tror att de allra flesta känner igen Centerpartiet i detta med att ta hänsyn till hela landet. Vi vill därför ha en särskild glesbygdsfaktor vid fördelning av polisresurser. Man skall inte utgå bara från problemen i storstäderna. Det finns specifika problem i glesbygden med långa avstånd och svårigheter att nå fram i tid. Vi vill att det skall tas hänsyn till detta när man fördelar resurserna. Vi vill också utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Det är många centerpartister som i kommunerna nu motionerar och agerar för att brottsförebyggande planer skall upprättas där alla kan vara med och påverka det brottsförebyggande arbetet: polis, skolor, socialtjänst, kyrka, föreningar och vi alla som har ett ansvar för att dra vårt strå till stacken för ett tryggare samhälle. Detta kan inte polisen klara ensam.

Fru talman! I årets första nummer av Polistidningen återfinns ett brev från en frustrerad polis som saknar utryckningspersonal. Han skriver: "Personalen på biblioteket i Flemingsberg har problem med en full, gapig och hotfull man som är inne och stör. Tyvärr, tyvärr. Jag känner mig som en enda stor skit." Polismannen skriver vidare: "Jag undrar vad hon tänker, bibliotekarien. Är hon trygg?" I tidningen Svensk Polis, utgiven av Rikspolisstyrelsen, kan vi läsa: "Så här ska 1998 bli en bättre årgång." Om bibliotekarien i Flemingsberg läser artikeln är jag övertygad om att hon inte känner sig ett dugg tryggare. Hon kommer då att se att hon inte är ensam. De senaste tolv månaderna har bl.a. våldsbrotten, skadegörelsebrotten och narkotikabrotten ökat i hennes hemlän. Samtidigt får hon beskedet att antalet poliser kommer att minska med 104 och antalet civilanställda med 110 personer. Hennes län är mycket likt de flesta andra län. Hon har alltså åtskilliga medsystrar runt om i landet som har skäl att känna otrygghet inför framtiden. Det är glädjande att Centerpartiet nu äntligen uppfattat att vi har anledning att ta människors otrygghet på allvar och att de polisiära resurserna och metoderna inte räcker till. Men det är notabelt att Centern de senaste åren slutit upp bakom regeringens budgetpropositioner och därmed är medansvarigt. Nåväl, bättre sent än aldrig. Vi moderater har varnat för den utveckling som vi alla nu ser: problem för de brottsdrabbade att få hjälp av polisen, sjunkande uppklarningsprocent, stigande brottslighet och färre personer som döms till fängelse. Justitieministern har istadigt hävdat att polisen inte behöver ökade resurser utan att det endast funnits behov av en effektivisering av polisen. Justitieministern har garanterat en fortsatt god operativ nivå och att inga poliser skulle sägas upp. Vad gäller den operativa nivån visar verkligheten vad denna garanti var värd. Däremot höll garantin att inga poliser skulle sägas upp formellt. Men vad var den garantin egentligen värd? Civilanställd personal har i stor omfattning sagts upp. Äldre poliser har fått garantipension. Inga nya polisaspiranter har antagits under två år. Poliser i administrativt arbete, förtidspensionerade poliser och frånvaron av aspiranter ger inget polisiärt arbete. Ingen har sagts upp, men färre arbetar i polisiära funktioner. Regeringen har inte ens vågat prioritera. I den senaste budgetpropositionen kan vi läsa att polisen skall prioritera kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet, ägna särskild uppmärksamhet åt den grova och gränsöverskridande brottsligheten, den mc-relaterade brottsligheten, brott med rasistiska inslag samt våld mot kvinnor, öka insatserna mot vardagsbrottsligheten, förstärka och utveckla närpolisens organisation samt öka och effektivisera den brottsförebyggande verksamheten. Det är väl nästan bara rattfylleri som inte är prioriterat. Justitieministern kallar regeringens polispolitik beslutsam och kraftfull. Jag kallar den tulipanaros. Fru talman! Polisen behöver förstärkas, och det rejält. I höstas publicerade The Economist en artikel om polisresurser i europeiska länder. Sverige återfanns på jumboplats vad gäller polistäthet. Sakernas tillstånd blir inte bättre när man dessutom konstaterar att Sverige intar en skamlig förstaplats vad gäller antalet anmälda brott i relation till folkmängden. Den verklighet som svenska folket upplever förstärks av denna jämförelse och gör det självklart för oss moderater att hävda att polisen måste få mer resurser. Vi föreslog också i höstas att polisens resurser skulle ökas med 1,8 miljarder - för att använda justitieministerns eget räknesätt. Fru talman! Den brottsbekämpande verksamheten kräver mer än enbart pengar. Dagens problem inom polisen visar bl.a. på ett akut behov av tydligare politiskt och polisiärt ledningsansvar. Vi moderater har på ett tidigt stadium förespråkat att vi skall ta lärdom av New Yorkpolisen. Även om justitieministern i en interpellationsdebatt närmast skrytsamt uttalade att hon minsann inte åkt till New York för att studera polisen där, uppfattar jag ändå en positiv inställning till New Yorkmodellens krav på polischefers mål och resultatredovisning på alla nivåer. Jag utgår från att justitieministern är överens med mig om att de uppsatta målen för polisen inte är nådda. Då har justitieministern rimligen också ställt rikspolischefen till svars. Jag undrar vad detta har resulterat i. Våldsbrotten har ökat på många håll i Sverige. Det är nog inte känt för skattebetalarna att en grov misshandel kostar cirka 2 miljoner kronor för bl.a. rättsväsende och sjukvård. En s.k. normal misshandel kostar skattebetalarna lönen till två poliser eller fem vårdbiträden inom åldringsvården. Om polisens resurser räcker för att minska antalet våldsbrott, frigörs resurser inom vården till nytta för andra vårdbehövande. Livskvaliteten höjs för dessa och för dem som undgår att bli misshandlade. Justitieministern, som med all rätt prisat Eskilstunapolisens arbete vilket resulterat i färre misshandelsfall, har emellertid inte gjort något konkret för att omprioritera insatserna för att öka välbefinnandet för de vårdbehövande och de presumtiva offren. Justitieministern har vid en frågestund nyligen sagt att regeringen givit närmare anvisningar om hur arbetet för att få en bättre fungerande polis skall föras framåt snabbare.

Fru talman! Den här debatten kommer sig mycket av alla de omorganisationer som man har genomfört inom rättsväsendet och polisen. Vi vet alla att en stor omorganisation riskerar att skapa effektivitetsförluster, speciellt när man skall omorganisera en mycket stor verksamhet som täcker hela landet. Rättsväsendet är en sådan organisation - både i fråga om polisen och de övriga områdena. Men det är nödvändigt med omorganisation även inom rättsväsendet, och det har varit nödvändigt med en omorganisation inom polisen. Vi måste ha ett polisväsende som är anpassat till det samhälle som polisen skall verka i. De effektivitetsförluster som uppstår är givetvis ett stort problem i landet. Det här är en verksamhet där varje effektivitetsförlust upplevs väldigt nära inpå människors liv. Den som ringer och skall anmäla ett brott där verksamheten inte fungerar, där det är oklara strukturer och där man har gjort stora förändringar, upplever givetvis det här som väldigt kränkande. Men det är också viktigt att vi som politiker vågar ta de stora stegen för att organisera om i denna verksamhet. Ett annat av de stora problemen, fru talman, har varit att vi också har gjort omorganiseringar i övriga delar av rättsväsendet. Det gäller åklagarväsendet. Vi har diskuterat domstolsväsendet. Det har skapat stora problem och en osäkerhet i hela rättssystemet. Detta har inte underlättat omorganisationen inom polisen. Men i dag är vi på god väg att få en väl fungerande närpolisverksamhet. Det finns dock mycket tydliga problem som vi i Vänsterpartiet ser, och som det är viktigt att man nu tar tag i och åtgärdar för att gå vidare och inte bara fastna i de problem som har skapats. Vi måste få en tydlig ledningsstruktur. När man är ute och pratar med poliser ute på fältet i dag så är det mycket oklart vem det är som beslutar. Vem har ansvaret? Hur ser chefsstrukturen ut? Var fattas besluten? Där har vi skapat mycket stor otydlighet. Nu är de viktigt att vi tar tag i detta och ser till att vi får en ledningsstruktur och beslutsstruktur inom polisen där vi kan utkräva ansvar och utveckla den ledning som behövs inom polisväsendet. Vi behöver också fler poliser ute på gatorna. Det tillskott av poliser som nu kommer, kommer att ha en positiv effekt. Men en av de viktigaste åtgärder som också bör vidtas är att polisens arbetstid faktiskt måste anpassas till verksamheten och inte tvärtom som har varit fallet under mycket lång tid. I de områden, de polisdistrikt, där man har tagit itu med schemaläggningen, har man fått en mycket mer effektiv polis. Man har fått ut fler polismän på gatorna utan att man har tillfört mer resurser. Vi måste också ta upp det här med glesbygdsproblematiken. Det går inte att bara räkna antalet invånare och antalet brott när man fördelar resurser. Man bör också ta hänsyn till att det måste finnas en grundläggande trygghetsnivå även för folk ute i glesbygden. Även om brott där inte sker ofta, så hjälper inte det när den människa som blir utsatt för brott får vänta flera timmar innan en polis kan komma. Vi måste se till att vi kan ha en sådan polistäthet ute i glesbygden att vi kan ge människor en grundläggande trygghet. Då måste vi också diskutera: Är det mer resurser just till den biten som behövs? I så fall måste vi vara beredda att satsa de pengarna, så att alla människor skall få uppleva denna trygghet. Vi i Vänsterpartiet har också lagt fram förslag om ytterligare medel som vi har velat rikta till att återanställa administrativ personal. Det är också ett sätt att frigöra poliser och få dem att arbeta med det som vi anser vara viktigt. Man behöver återanställa administrativ personal. Men man behöver också vidareutbilda denna personal så att den kan ta över en del av de uppgifter som i dag ligger på polismän men som inte nödvändigtvis måste göra det. Det är viktigt att man får ny, modern teknik. Men det är också viktigt att inse att den moderna tekniken inte löser problemen med olösta fall som ligger där man har en känd gärningsman. Där behöver man inga datoriseringar. Där behöver man ingen ny teknik. Där behöver man, konkret, polismän som arbetar med att utreda detta. Fru talman! Jag delar också justitieministerns beskrivning av den ekonomiska styrning och kontroll som har funnits inom polisen tidigare. Det är viktigt att vi i dag inte börjar med att bara tillföra mer resurser. Vi har också en skyldighet att se till att de resurser som finns används på ett effektivt sätt. Det är också riktigt, som flera har poängterat, att Eskilstunamodellen har fungerat väldigt bra. Det får vi inte glömma. Det är en polisverksamhet som i dag fungerar mycket väl utan ökade resurser inom de ramar som finns. Det här, fru talman, är möjligt att genomföra också i resten av landet. Med en tydlig styrning, med ett stort ansvar, kan man också få ut fler poliser på gatan. Det är det vår befolkning kräver.

Fru talman! Det är självklart att Miljöpartiet vill att människor skall känna trygghet och få hjälp. De skall inte bli besvikna när de anropar polis, och de skall inte känna att de inte längre litar på att de brott som anmäls åtgärdas eller på att polisen kommer vid larm. Det här är mycket allvarligt. För vi vill absolut inte ha medborgargarden eller vaktbolag som ersättning för polis. Vi vill inte heller att vissa människor skall kunna köpa sin säkerhet för pengar. Vilka är då problemen och hur skall de åtgärdas? Ja, orsakerna till problemen är ju, det har vi sett, definierade. Vi behöver inte älta det. Vi måste se till frågan om hur vi skall lösa problemen. Det lättaste och mest populistiska är att ropa: Anställ fler poliser och tillför mer pengar till verksamheten! Men det är en ytlig betraktelse. När man går in i verksamheten och ser problemen, så finns det andra orsaker - inte bara dessa ytliga som det är lätt att få med sig människor på. Vi har 11 miljarder kronor att göra en bra verksamhet för. Det är hälften av alla pengar som går till rättsväsendet. Miljöpartiet har tidigare i debatten i kammaren yrkat på förändringar. Nu kommer vi med fyra konstruktiva förslag som jag skulle vilja att justitieministern kommenterade. För det första: Återanställ administrativ personal! Då frigörs de poliser som vi så väl behöver. Den 1 juni 1996 fanns det ca 500 poliser som polisledningen hade bestämt skulle utföra arbetsuppgifter som inte kräver polisutbildning. I dag är siffran flerdubblad. Det är ett stort resursslöseri. Förslag nummer två är: Upphäv centraliseringen! De stora centrala länsmyndigheterna har övertagit resurser och styr verksamheten vid närpolisområdena på ett felaktigt sätt. Näpo har i vissa fall blivit filialer eller fjärrpoliser. Effektivitetsvinster och besparingar uppnås på fler sätt än genom stora sammanslagningar. Historiskt har vi sett att det får andra ofördelaktiga effekter. Samarbete mellan mindre närliggande polisstationer ger rationaliseringar på ett för allmänheten bättre sätt. Polisstationer skall inte ha en skylt på dörren där det står att stationen är stängd efter kl. 17.00 och på söndagar och helgdagar. Allmänheten måste kunna veta att den kan nå en polisstation, att den kan ringa dit, att polisen kommer och att polisen utreder brotten. Det skall inte vara utryckningstider på mer än tre timmar. Öka den lokala styrningen och minska den centrala. Lokala självständiga enheter är överlägsna när det gäller att lösa sina uppgifter. Närpolisens mål är att se lokala problem, förebygga brott och att samverka med organisationer och myndigheter. Det går inte att förena med en övermyndighet som skall styra. Det är helt uppenbart och bör omedelbart ändras om närpolisen skall fungera som det är tänkt, vilket är målet. Det är detta som gör poliserna vid närpolisorganisationen så frustrerade. De vill, men de kan inte och får inte möjligheterna. Gamla hierarkiska centralstyrda organisationer är för länge sedan passé. Förtroendet för polisen samt arbetsglädjen inom polisen kräver en radikal decentralisering. Flera vittnen har lämnat uppgifter om att utryckningsverksamheten inte fungerar som den skall. Inte heller de organisationer som närpolisen skall samarbeta med är nöjda, t.ex. de sociala myndigheterna som bygger upp kontakter med sina närpoliser och ägnar stor tid åt detta. När sedan något händer med klienterna kommer det helt främmande poliser som inte har en aning om det som har byggts upp. Det leder naturligtvis till komplikationer som inte hade behövts. Dessa polislarm över centralorterna har inte fungerat, och det måste justeras. Det tredje som jag vill ta upp gäller ändrat ledarskap inom polisen till medarbetarskap. Det kräver också färre chefer och blir mycket billigare. Förändringsarbete kan inte bara beordras uppifrån. Nya ledarmodeller måste inrättas som innebär att man inser att en förändring måste ske i öppenhet och i samverkan. Det får inte sättas munkavle på dem som gör kritiska inlägg. Och man kan inte trycka locket på om det börjar puttra. Det skall ju tas till vara och göras något konstruktivt av. Beträffande resursanvändningen finns det pengar. Vi har föreslagit att man omfördelar inom ramen, att pengar från säpo går till att anställa administrativ personal och att de 800 miljonerna inom Schengensamarbetet, EU-samarbetet, till stor del läggs på att utreda de vardagsbrott som är så omdiskuterade och som man inte gör något åt. Diskrimineringsbrott är en annan sak. Polisen har inte den tid och kunskap som behövs. Även miljöbrott behöver åtgärdas. Dessa pengar kan gå till en mycket bra verksamhet och utveckling.

Fru talman! Jag tror tyvärr att det är på det sättet att det krävs ekonomiska resurser för att få resultat. Det gäller i all samhällsverksamhet, och jag kan inte förstå varför det just inom polisväsendet är möjligt att driva en bra verksamhet bara genom effektiviseringar. Jag tror att det är en myt, och vi måste helt enkelt tillföra mer resurser för att få detta att fungera. Vi är ju alla överens om att polisväsendet i Sverige är i kris. Ett sätt att mäta detta på är att det vid domstolarna har skett ett minskat målintag på upp till 30 %. Det hänger naturligtvis även samman med problemen inom åklagarväsendet. Men polisen bär ett tungt ansvar också för denna utveckling. Det är alltså hårdvara som vi här talar om. Jag tycker att man får höra många vackra ord här i kammaren. Men detta är en dyr, tung och jobbig verksamhet, och den kräver resurser. Jag skall ta upp några synpunkter av mer konkret art. Jag menar att centraliseringen är en olycka. Rättsväsendet är till sin karaktär sådant att det inte riktigt passar för akademiska ekonomer att lägga synpunkter på. Statskontorets modell för hur man bedriver verksamhet genom att centralisera vissa funktioner och sedan påstå att verksamheten lever livfullt kvar lokalt fungerar inte. Det är bara så. Rättsväsendet är ingen korvfabrik. Det har mycket speciella egenheter, och vissa saker tar tid, är omständliga och kostar pengar. Och det måste det få göra. Centraliseringen är ur många synvinklar, vilket här redan har framförts, en olycka. Den civilanställda personalen, den administrativa personalen, är också ett uttryck för att man också har knockat polisväsendet. Att tro att detta skall fungera utan administrativ personal är befängt. Det är dessutom märkligt att ingen egentligen har reagerat mot att detta är något som har drabbat enbart kvinnor. Man har alltså konsekvent slängt ut alla kvinnor som har biträtt i denna verksamhet för att få det hela att fungera. Nu sitter alltså som sagt var poliser i växeln och utför enklare administrativa uppgifter. Det handlar inte bara om dessa konkreta åtgärder, utan hela livsluften i den lokala verksamheten har utarmats genom detta sätt att hantera frågan. Sedan står det något som jag inte begriper, nämligen att man skall vidareutbilda den civilanställda personal som finns kvar för att den skall kunna utföra i det närmaste polisiära uppgifter. Det är ju inte detta som är problemet, utan det är poliserna i växeln. Jag skall säga något om den nationella insatsstyrkan. Jag kan inte förstå varför den mer eller mindre skall tas bort. Det är möjligt att det låter konstigt, men att ha denna mycket speciella kvalificerade kompetensen att sätta in i knepiga situationer måste ju vara av stort värde. Vid gisslandramat i Mora ringde man efter det att mordet hade inträffat och frågade om denna insatsstyrka hade kunnat användas. Och det hade man naturligtvis kunnat göra. Det var ju så dags då. En annan synpunkt var vem som skulle betala. När det börjar komma in sådant tänkande inom polisväsendet att man frågar vad det kostar att rycka ut och släcka en brand, då är det helt galet. Tyvärr går det inte att ha sådana ekonomiska synpunkter. Detta är i botten en verksamhet som kostar pengar. Sedan är det klart att man inte får förskingra medel. Det är alldeles uppenbart. Men det kostar att bedriva sådan här verksamhet. Det finns två element i den s.k. New Yorkmodellen som jag tycker att man kunde ta till sig, nämligen resultatuppföljningen mellan polisledningarna. Det tror jag gäller även civilt, att det är oerhört värdefullt att kompetenta personer får kolla varandra. Det har en enastående förmåga att vässa verksamheten. Ett antal advokater har också plockats in för att polisväsendet skall kunna utnyttja hela rättsordningen för att slå till mot brottsligheten. Det tror jag att vi skulle behöva mer av här i Sverige. Bara en bråkdel av vår lagstiftning används ju för att beivra brott. Prioriteringsresonemanget är helt förödande. Vi måste ha grundinställningen att brott skall beivras. Jag ser nu att min taletid är slut. Tack, fru talman!

Fru talman! Jag måste börja med att undanröja en del grova missförstånd som Gun Hellsvik - mot bättre vetande, hoppas jag - har drabbats av. Hur kan man säga att jag har påstått att polisen inte behöver mera resurser? Regeringen slår ju fast i budgetpropositionen att polisen är i behov av ökade resurser. Det är skälet till att polisen för nästa år får En sak som jag tycker är allvarligare, för det är svårare att kontrollera för dem som inte är insatta, är det som Gun Hellsvik påstår om internationella jämförelser när det gäller antalet poliser och anmälda brott. Den internationella utredning som gjorts är det första riktiga ambitiösa försöket att göra jämförelser mellan hur många poliser olika länder har. Jag antar att det är den utredningen som Gun Hellsvik hänvisar till. Forskargruppens konklusion är att det icke går att göra en tillförlitlig statistik och jämförelse. Skälet till det är att begreppet polis definieras så olika i olika länder. Vi har en snäv definition av polis. I andra länder ingår militära befogenheter och sådant som hör hemma i Försvarsdepartementet under vad som kallas för polis. Sådana som hos oss arbetar inom Kriminalvårdsstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen ingår även under polis. Därför har det tillsatts en särskild fortsatt utredning. Europarådet skall försöka hitta ett sätt att göra jämförelser. Innan den utredningen är klar finns det alltså inga seriösa jämförelser. Troligtvis ligger Sverige bra till; det finns anledning att misstänka det. När det gäller antalet anmälda brott är situationen densamma och det tror jag att Gun Hellsvik egentligen vet. Fortfarande är det så att det inte går att göra jämförelser när det gäller anmälda brott. Det har att göra med hur statistiken läggs upp. Jag kan peka på några skillnader mellan Sverige och de flesta, för att inte säga alla andra, länder. Antalet brott räknas på olika sätt. Om någon använder sig av 100 checkar i bedrägerisyfte är det 100 brott i Sverige, medan det är 1 brott i andra länder. I de flesta länder tillämpas huvudbrottsprincipen. Om någon är anmäld för flera brott registreras bara det grova brottet. Alla brott som senare konstateras inte vara brott finns kvar i svensk statistik, medan de inte finns med i andra länders statistik. I många länder registreras över huvud taget inte bagatellbrott som snatterier. T.o.m. ringa fall av brott mot person registreras inte i statistiken. En av de viktigaste sakerna är att det är en hög anmälningsbenägenhet i Sverige på grund av att försäkringsbolagen kräver det. Så är det icke i andra länder. Bakgrunden till de här problemen är alltså att det inte har funnits något internationellt samarbete på området. Det gör det numera. Det finns en hög ambition inom EU att säkerställa att vi kan ha en jämförbar statistik. Det är mycket värdefullt att kunna jämföra sig med andra länder. BRÅ i Sverige har fått i uppdrag att försöka hitta former för att möjliggöra en jämförelse mellan olika länders statistik. Det här tycker jag är viktiga saker. Gun Hellsvik har en benägenhet att måla upp en svart bild av brottsligheten i Sverige och använder sig då av jämförelser som inte är sakligt riktiga. Jag tycker att vi i Sverige, att svensk polis och svensk allmänhet, förtjänar en sakligare och kunnigare diskussion och belysning av våra problem. Dessa är tillräckligt stora ändå. Vi behöver därför inte måla upp dem värre än de är.

Fru talman! Det gäller att använda resurserna på det mest effektiva sättet. Vi i denna kammare är överens om att polisen nu skall tillföras ytterligare resurser för att lättare kunna klara av sin omorganisation och sina viktiga uppgifter. Det skiljer inte så förfärligt mycket mellan partierna. Alla har vi varit med, samtliga icke-socialistiska partier i förra regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, om att göra neddragningar inom polisen med 500 miljoner kronor. Anledningen var att vi inte hade pengar i den egna kassan att betala med. Vi lånade ju pengar för att kunna betala för service i samhället. Vad som skiljer är summorna under de senaste två budgetåren. Man kan dock tro att det rör sig om något helt annat när man hör Moderaternas tonläge här. Det verkar ju vara fråga om himmelsvida skillnader. Men jag vill återigen upprepa vad som tidigare sagts i denna kammare: Skillnaden mellan Moderaternas anslag och t.ex. Centerpartiets är att Moderaterna, om de hade fått som de ville, förra budgetåret skulle ha anslagit 200 miljoner kronor ytterligare till polisen. De pengarna skulle gå till att förbereda Schengensamarbetet och till att utbilda poliser. De poliserna skulle vara klara om ett och ett halvt år. Med tanke på alla löften som nu sprids i hela vårt land om att det, om Moderaternas politik hade fått genomslag, skulle ha funnits poliser och administrativ personal överallt vill jag säga: Detta är inte sant! För budgetåret 1998 skiljer det med ytterligare några miljoner kronor. Det skulle alltså ha skilt sig när det gäller ytterligare ett antal polismän men det skulle inte ha klarat problematiken i landet. Detta med den ineffektiva verksamheten skulle inte heller klaras av. Det är däremot möjligt att klara det genom att man ser över ledning, administration, verksamhet, attityder och effektiviseringar. Det är vad vi nu måste göra. Vidare måste vi fördela resurserna rättvist över landet. Vi centerpartister har alltid strävat efter en decentraliserad verksamhet. Jag satt med i Trygghetsutredningen. Centern var det enda partiet där som reserverade sig till förmån för glesbygdsfaktorn - hänsyn skulle tas också vid fördelningen av polisresurser. Under det senaste året har vi fått stöd av Miljöpartiet här i riksdagen. Det är vi mycket glada över. Nu uttalar Vänsterpartiet, som före jul röstade emot oss i frågan - åtminstone var man inte med på reservationen - att det här är viktigt. Jag gläds över att vi blir fler och fler. Det är faktiskt nödvändigt att ta hänsyn till de långa kör och utryckningssträckorna. Vi måste alltså decentralisera verksamheten. Det gäller polisen. Det gäller åklagarna och deras samarbete med polisen. Det gäller tingsrätterna, som vi strävar efter att bevara. Så känner man igen Centerpartiet, dvs. trygghet över hela landet.

Fru talman! Ingbritt Irhammar säger att det skiljer med några miljoner kronor mellan den moderata polisbudgeten för 1998 och Centerpartiets budget. Dessa några miljoner för detta år är 343 miljoner kronor - Justitieministern tror inte på officiell statistik. Den passar naturligtvis inte in i bilden men vi skall inte diskutera det. Jag är väl medveten om att det är förenat med problem att göra jämförelser men låt oss titta på en närmare verklighet! Justitieministern har i olika sammanhang, precis som jag, talat om det positiva med Eskilstunamodellen, som i mångt och mycket påminner om New Yorkmodellen, dvs. att man ingriper mot livskvalitetbrott. Både i New York och i Eskilstuna har man fått ned brottsligheten. Under 1997 överskred Eskilstunapolisen sin budget. Den information som jag har fått är att man inte kommer att klara verksamheten om man inte får mer resurser. Samtidigt har justitieministern i olika sammanhang sagt att den begränsade budgetökning som gäller för innevarande år inte får användas för att täcka de svarta hålen, vilket rimligen måste innebära att Eskilstunapolisen inte får möjlighet fortsätta med den verksamhet som den nu har. Det är en annan fråga som jag måste ta upp - jag har ju inte mer taletid. Justitieministern har påpekat att moderaternas kraftiga påslag skulle hota välfärden. Jag hävdar att trygghet mot brott är en viktig del av välfärden. Det är dessutom så att våra kraftiga påslag motsvaras av besparingar på partistöd och presstöd som socialdemokraterna har röstat mot. Jag kan inte förstå på vilket sätt välfärden skulle hotas om socialdemokratiska partiet och socialdemokratiska tidningar fick mindre av skattebetalarnas pengar.

Fru talman! Den här debatten har handlat väldigt mycket om polisen, brottsutvecklingen i samhället och polisens ansvar när det gäller dessa frågor. Moderaterna har lyft upp att om polisen åtgärdade och kunde förhindra misshandelsbrott skulle man frigöra en mängd resurser inom vården. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att inte glömma den övriga utvecklingen i samhället. Det handlar om hur besparingar, hur förändringar inom skolan och hur förändringarna i ungdomarnas vardag kommer att påverka brottsligheten. Ropen på fler poliser har blivit tydligare. Polisen skall ta ansvar för vad som händer i skolan när barn begår brott. Det är helt andra resurser som behövs ute i samhället. Det måste vi också sätta in i sammanhanget när vi debatterar om polisen skall ha alltmer ökade resurser. På vems bekostnad skall det ske? Vi måste se till hela samhällsutvecklingen och se till att resurserna finns också ute i samhället för att förebygga brott genom att människor får ett bra liv. Fru talman! Sedan måste jag påpeka att Vänsterpartiet stödde och var med på den reservation som avgavs innan jul och som handlade om glesbygdsfaktorn. Även i vårt förslag vid förra vårbudgeten anslog vi medel till att kunna anställa mer poliser ute på landsbygden i väntan på att regeringen skulle återkomma med ett förslag om ökade resurser till polisen. Vi ansåg redan då att det inte gick att vänta med att få ut poliser. Fru talman! Jag vill också påpeka, och det tycker jag är ett intressant faktum, att detta är en kvinnodebatt. Vi är flest kvinnor som debatterar de här frågorna. Frågan om kvinnojobben inom polisen, den administrativa personalen, är oerhört viktig. Vi kvinnor som sitter i justitieutskottet och här debatterar måste också se till att kvinnojobben och kvinnors situation inom rättsväsendet lyfts fram och att de skall ha sin rättmätiga plats även inom rättsväsendet.

Fru talman! Det är klart att inriktningen i samhället måste vara att ju färre brott som begås desto bättre polisväsende får vi. Det gäller att inte bara lägga resurserna där. Den diskussionen förstår jag inte. Det har ett direkt samband, och de förebyggande åtgärderna är av oerhört stor betydelse. Det handlar om hur bostadsområden utformas, fritidsaktiviteter för ungdomar, skolans resurser och inte minst medlemskapet i EU. Vad betyder det för brottsutvecklingen när det gäller narkotika och alkohol? Det gäller också upphävandet av våra inre gränskontroller. Vi vet att 80 % av dem som polisen ingriper mot är påverkade av narkotika eller alkohol. Det är också något som har belysts alldeles för dåligt. När det gäller EU sammanhang är det alltid fråga om det positiva. Man säger: Vi skall bekämpa brottsligheten. Men det för ju också med sig brottslighet. En annan sak som jag måste passa på att nämna är misstankar om ökat polisvåld. Det får inte förekomma spekulationer och misstankar. Därför är Miljöpartiets förslag att de anmälningarna och utredningarna skall handhas av personer som inte själva är poliser eller åklagare utan är fristående. Det skall inte finnas tveksamheter när det gäller sådana frågor. Slutligen vill jag säga att det finns positiva faktorer som jag tror vi alla är överens om och vill fortsätta att arbeta med. En sådan sak är närpolisverksamheten. Det har skett en förbättrad utredningsverksamhet med samarbete mellan poliser och åklagare på ett mycket bättre sätt. Det har också skett ett förstärkt brottsförebyggande arbete både inom närpolisen och i det nationella brottsförebyggande programmet som jag hoppas kommer att utvecklas överallt i hela landet.

Fru talman! Jag utgör ett pikant inslag i den här debatten eftersom jag är man. När det gäller reservationer till förmån för att återanställa civilanställd personal, dvs. de kvinnor som man har slängt ut, noterar jag, Ingbritt Irhammar, att Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ställde upp på det. Det gjorde inte Centern. Jag noterar i och för sig också att det gjorde inte heller Folkpartiet. Jag vet inte om det är någon brist på medkänsla där eller vad det är som ligger bakom de tankarna. När det gäller mig själv tror jag snarare att mitt problem är att jag har för stor möjlighet att känna inlevelse med andras förhållanden. Det hindrar ändå inte att man måste ha pengar om man skall klara av detta. Det slår mig särskilt när det gäller glesbygden, Ingbritt Irhammar. Jag tänker på t.ex. Västerbotten, där förhållandena för polisen är i det närmaste olidliga. Det gäller att ta sig fram över dessa enorma avstånd. Det spelar ingen roll hur man rationaliserar, grejar och donar. Att köra 40 mil tar tid, och det kostar resurser. Det menar jag att vi skall vara beredda att avdela. Men vi skall inte låtsas som att det går att ta sig fram utan att det tar resurser i anspråk. Avslutningsvis vill jag än en gång understryka det otäcka med prioriteringarna men det värdefulla i att man har tillsatt en utredning om ledningsfunktionen. Det tycker jag är jättebra, liksom att Rikspolischefen har sina tio punkter för svensk polis. Han ger i det uttryck för en utomordentlig sjukdomsinsikt.

Fru talman! Gun Hellsvik sade att hon var medveten om att det är problematiskt att göra jämförelser. Det framgick inte av hennes inlägg, och det var det jag reagerade på. Dessutom kan man ju välja vilka jämförelser man använder sig av. Gun Hellsvik hade lika väl kunnat välja den redovisning som finns i samma rapport, där man frågar brottsoffer hur ofta de blivit drabbade av brott och därigenom mäter brottsnivån i olika länder. Av de undersökningarna, som är något så när tillförlitliga, framgår att Sverige ligger långt ned på listan i Europa. Jag reagerade alltså på valet av utredning och på att inte medvetenheten om problematiken i statistiken markerades. Gun Hellsvik tycker dessutom att jag har visat något slags ointresse för New York-modellen genom att åka till Eskilstuna och studera hur den svenska varianten av den modellen fungerar. Jag tycker att det är viktigare att jag intresserar mig för hur svensk polis arbetar än hur utländsk polis gör det. Jag överlåter åt polisen att studera andra polisers erfarenheter för att sedan omsätta dem i Sverige. Det är inte så att Eskilstunamodellen eller vilken modell som helst inte kräver nya resurser. Det ligger i sakens natur att polisen behöver nya resurser för att kunna utveckla sin verksamhet i den riktning som bl.a. riksdag och regering har slagit fast och som vi är ganska eniga om. Det behövs nya resurser för en sådan utveckling. Eskilstuna är väl inget svart hål, som därigenom inte skulle ha rätt att också få nya resurser? Men det jag pekar på är att vi inte får använda de nya pengarna för att skyla över problem som kan åtgärdas genom att man förändrar verksamheten genom rationaliseringar och effektiviseringar. Det är ingen myt att man kan få ut mer om man effektiviserar verksamheten. Att påstå det är nästan en förolämpning mot alla de verksamheter i landet där miljoner människor under de senaste 10-15-årsperioden visat att man kan förändra sin verksamhet och på så sätt uppnå betydligt bättre resultat, t.o.m. med mindre resurser. Detta är ett faktum - det visar resultatet av människors arbete och kreativitet. Det finns också inom polisen. Det är viktigt att de nya medel vi tillför polisen används till satsningar på det som många här i riksdagen har pekat på är oerhört viktigt. En annan fråga som berör många och som är viktig att diskutera är den om decentralisering och centralisering. Det är viktigt att göra klart för sig vilka verksamheter och uppgifter inom polisen man menar när man talar om att det behövs en decentralisering eller en centralisering. Polisens uppgifter är oerhört varierande, och arbetsfältet är mycket brett. De olika uppgifterna kräver olika organisationer och olika arbetsmetoder. Det är viktigt att ta hänsyn till vad t.ex. geografisk närhet betyder för att man skall kunna utföra ett visst arbete. Det är därför vi kopplar ihop vardagsbrottsligheten med närpolisverksamheten. Vi måste naturligtvis också ta hänsyn till att det finns långa körsträckor. Det har betydelse för hur man disponerar sina medel för utryckningsverksamhet. Vi har ett stort, glest befolkat land, och alla skall ha en rimlig tillgång till detta. Men gör inte centraliseringen till ett svart spöke att hota med. Centralisering är nödvändig i meningen att vissa resurser måste koncentreras för att verksamheten skall kunna hålla en hög kvalitet och fungera på det sätt som en viss arbetsuppgift kräver. T.ex. kan den organiserade brottsligheten, mc-gäng, nazistiska brott, gränsöverskridande brott och problemen kring Östersjön inte bearbetas och bekämpas decentraliserat i exempelvis en närpolisorganisation. För detta krävs en helt annan samling av resurser och helt andra sätt att arbeta. Därför måste vi bejaka också behovet av att samla resurser och vara noga i analysen av vad som främjar verksamheten.

Fru talman! Låt mig avslutningsvis framföra att det tycks råda en ganska stor samsyn på vad som krävs för att få en mer effektiv polisorganisation. Vi har varit inne på problemorienterat arbete, mer brottsförebyggande insatser, bättre ledningsverksamhet, bättre schemaläggning och också resurstillskott. Det skiljer väldigt litet i fråga om tillskotten i den stora summa som nu ligger någonstans mellan 11 och 12 För dessa summor krävs att polisorganisationen fungerar så att alla kan nå fram till polisen när de behöver hjälp. Och som många här har sagt skall detta gälla oberoende av var i landet man bor. I närpolisverksamheten finns också utryckningsstyrkor, och det kan även vara vakthavande befäl, som man kanske skall värna om - ja, jag menar att vi skall göra det på fler platser än som görs i dag. Detta gäller självfallet också administrativ personal. Jag förstår att inte kristdemokraterna minns allt som står i våra betänkanden och hur vi har röstat. Jag själv glömde faktiskt bort att Vänsterpartiet till slut stöttade våra tankar om en glesbygdsfaktor, men jag gläds åt det. Vi hade ett särskilt yttrande om den administrativa personalen, därför att vi ville uttala att vi tycker att det är oerhört viktigt med en balans mellan administrativ personal och polis. När vi nu tillför ytterligare resurser finns möjlighet till det. Men egentligen bestäms detta lokalt. Nu vill vi gemensamt - det är kammaren som sagt överens om - ha ett tryggare samhälle med tryggare medborgare. Detta är det grundläggande i Centerpartiets politiska arbete, och jag menar att dagens debatt nu har lett polisarbetet i riktning mot ett tryggare samhälle. Det arbetet kan intensifieras.

Fru talman! Det har varit många engagerade inlägg i den här debatten, och det är alldeles tydligt att vi politiker ändå kan visa att vi har en ökad och t.o.m. stor insikt om polisens arbete men också om de problem polisen har. Vi har visat en större vilja att bidra till konstruktiv debatt kring dessa frågor. Vi har visat att vi har en tro på riktigheten i de beslut som riksdagen har fattat. Genom att tydligt säga vilka krav vi har och vilken utveckling vi vill ha stöder vi på ett aktivt sätt polisens arbete. Det finns t.o.m. en stor enighet kring många centrala frågor, som att ledningsstrukturer behöver förändras, att ny teknik måste föras in och att resurser behöver tillföras för vissa typer av verksamhet. Men det är ändå problemen vi fokuserar på, och det är naturligt att göra det. Jag skulle dock avslutningsvis vilja peka på det som ändå är positivt i den utveckling som pågår och hur löftesrik en del av utvecklingen hittills har varit. Det är t.ex. väldigt glädjande att kunna konstatera att polisen, trots det svåra ekonomiska läge man befunnit sig i under lång tid, inte har behövt säga upp en enda polis. Den omständigheten har inneburit att den direkta polisiära delen av verksamheten har kunnat bedrivas på ett verkningsfullt sätt, vilket polisen skall ha heder av. Det finns problem, men det är faktiskt inget stort problem med poliser i växlar. Vidare noterar jag med stor tillfredsställelse att den nya, moderniserade grundutbildningen av poliser är i full gång sedan en månad tillbaka. Att intresset för utbildningen är stort visar det stora antal personer som sökte utbildningen. En enormt stor del unga människor, många med invandrarbakgrund, har visat intresse för utbildningen. Det ser än bättre ut när vi ser hur många som beställt blanketter för att söka till utbildningen nästa år. Det finns en rad olika omständigheter som vi skulle kunna lyfta fram för att visa att vi är på väg mot en mycket god utveckling. Genom att lyfta fram detta och ge polisen ett erkännande för deras arbete blir det fortsatta arbetet bättre och lättare, och vi kan snabbare få de resultat som vi vill ha.

Fru talman! I dag skall vi åter diskutera en, som jag ser det, mycket viktig fråga beträffande demokrati och rättvisa. Jag skall börja med att citera litet grand ur Svensk författningssamling, som riksdagen har beslutat om och som vi som politiker enligt min uppfattning bör följa.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 Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv bör främjas." Fru talman! Frågan om de historiska arrendena och friköpen är för de berörda befolkningsgrupperna mer en medborgarrättslig angelägenhet och en samhällsfråga än en arrendefråga. I århundraden har befolkningen med de historiska arrendena varit bestulen rätten att äga sin jord. Den har tvingats att i flera hundra år, sedan 1700-talet, verka såsom arrendatorer av mark som har kommit till egendom genom insatser i stora krig ute i Europa. Vissa personer har kommit hem efter s.k. framgångsrika krigsinsatser, oftast i det bakre ledet och därigenom också överlevt desamma, och fått åtnjuta stora markytor och därmed också tillgänglighet till materiella världen som har tillfallit enbart de personer som har gjort denna insats. För att se till att den fysiska verksamheten på jord och skogsbruken fungerar har man arrenderat ut marken till olika arrendegårdar. På de stora gårdarna har det ofta varit flera hundra stycken, exempelvis i Västsverige och nere i Skåne. Trots detta har arrendatorerna ännu icke fått rätten att friköpa de gårdar de i generationer sett till att sköta. Under den senare tiden har i ökad utsträckning också förekommit indragning av åkermark, även med välutrustade ekonomibyggnader, till storgodsen från arrendeställen. Syftet är uppenbarligen att kunna åtnjuta de bidrag som EU nu lämnar till jordbruken. Att en friköpsrätt har en stark förankring hos såväl folkmajoriteten som dess företrädare i Sveriges riksdag torde också stå utom allt tvivel. Under hela detta sekel har frågan om friköp aktualiserats ett otal gånger. Bara sedan 1976 har ett drygt 20-tal motioner från fem olika partier väckts i Sveriges riksdag med yrkan om rätten till friköp. Den 30 november 1989 minns jag mycket väl att jag här i riksdagen hade möjlighet att få en majoritet - t.o.m. en stor majoritet - bakom vårt agerande för att införa friköpsrätt. Den dagen tyckte jag var en glad och tillfredsställande dag. Trots det beslutet, och kanske beroende på regimskiftet efter 1991 års val, står vi i samma situation i dag, dvs. det finns ingen möjlighet att ha rätt till friköp. Sedan dess har riksdagen vid fyra tillfällen med knappa majoriteter avstyrkt ett antal motioner. I maj 1995 avslog riksdagen motioner om friköp av historiska arrenden. Efter det har utvecklingen för den berörda jordbruksbefolkningen under godsen tagit en ny och något oroväckande vändning. Samtidigt som godsägarna framhärdar med att slå vakt om de otidsenliga federala systemen öppnar kyrkan och Domänverket i allt större utsträckning möjligheterna till friköp. Troligen övertygade om att friköpsfrågan en gång för alla avförts från den politiska dagordningen, och övertygade om möjligheten att påverka genom demokratiska beslut i Sveriges riksdag har jordbruksägarna på flera håll chockhöjt arrendeavgifterna. Så har skett på Trolle-Ljungby i Skåne och i Blekinge. Höjningarna har uppgått till uppemot 50 %. Detta gör givetvis att det är utomordentligt svårt att kunna bedriva en vettig arrendejordbrukspolitik. Vi som har agerat i frågan, och jag som socialdemokratisk riksdagsledamot i lagutskottet, ser en möjlighet att lösningen på problemet skulle kunna vara att regeringen får riksdagens uppdrag att snabbutreda hur många arrendatorer som har ett reellt intresse av att få friköpa gårdarna. Utredningen skulle sedan kunna ligga till grund för en särlösning innebärande en ytterligare begränsning, i förhållande till tidigare lagförslag, av den krets av arrendatorer som begär laglig rätt att friköpa historiska arrenden. Fru talman! Det finns också en annan intressant situation. Helt nyligen behandlade riksdagen energipolitiken. Enligt lagstiftningens begränsade friköpsrätt vad gäller den delen kan vi konstatera, och i sammanhanget erinra om, att den nyligen beslutade lagen om kärnkraftens avveckling, som innebär att regeringen får besluta att rätten att driva kärnkraftsreaktorer skall upphöra, inte ansetts strida mot regeringsformen eller mot Europakonventionens egendomsskydd. Mot den bakgrunden konstaterar jag att det finns all anledning att lägga samma aspekt på arrendatorernas intresse av att få friköpa sina arrendegårdar. Med denna beskrivning hoppas jag att riksdagen därmed också bifaller reservation 1 beträffande historiska arrenden. Därmed möjliggör vi att en historia som vi inte bör komma ihåg går i graven, och att den demokratiska processen därmed utvecklas i såväl de här yrkesgrupperna som för historiska arrenden och för övrigt i Sverige.

Fru talman! Precis som Bengt Kronblad redogjorde för har frågan om historiska arrenden varit föremål för riksdagens behandling under en följd av år. Under mina dryga tre och ett halvt år i riksdagen är det nu tredje gången ämnet berörs. Våren 1995 behandlade riksdagen regeringens proposition om investeringar i arrendejordbruket. Den gången ledde beslutet till ett starkare skydd för landets arrendatorer, och det var bra. Men tyvärr avslogs de motioner som innehöll krav på lagstadgad rätt för landets arrendatorer att friköpa historiska arrenden. Två år senare behandlades ett par motioner med likartade krav. Inte heller den gången vann förslaget riksdagens gillande. Under de snart två och ett halvt år som har gått sedan de nya reglerna trädde i kraft har i en del fall frivilliga uppgörelser träffats mellan jordägare och arrendatorer. Det är väldigt positivt, tycker jag. Men fortfarande finns det arrendatorer som förvägras möjligheten att äga den jord de brukar och äga de hus de bor i. Dessa arrendatorer har under flera generationer satsat blod, svett och pengar på sina arrendeställen medan mervärdet har tillfallit godsägarna. Jag tycker att den motion som ligger till grund för det här betänkandet, och som är undertecknad av Bengt Silfverstrand m.fl., innehåller en mycket måttlig begäran. Bengt Kronblad har ju redogjort för vad den begäran går ut på. Men utskottsmajoriteten anser att det förhållandet att det numera förekommer frivilliga uppgörelser och att antalet historiska arrenden minskat talar mot införandet av en friköpslag. Jag delar inte den uppfattningen. Det handlar om att rätta till historiska misstag som går så långt tillbaka som till 1700-talet då Sverige inte hade någon lagstiftningen om äganderätt till jord. Fru talman! Ett annat argument som utskottsmajoriteten anför är att en sådan lagstiftning skulle strida mot regeringsformens egendomsskydd. Jag delar inte den uppfattningen heller. I tidigare debatter har jag redogjort för Europadomstolens tolkning av fallet James m.fl. i Storbritannien. Jag är säker på att minnesgoda lyssnare känner till det fallet. Jag skall alltså inte upprepa det. Nytt är däremot, precis som Kronblad var inne på, att en majoritet av ledamöterna i den här kammaren inte ansett att stängningen av en kärnkraftsreaktor i Barsebäck strider mot regeringsformens och Europakonventionens egendomsskydd. Här är i alla fall moderater och folkpartister konsekventa, och det erkännandet tycker jag att de skall ha. Därmed yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Jag kan hålla med om det mesta som de två föregående talarna har sagt. Detta är verkligen en fråga som en gång för alla borde avgöras. Historiska arrenden är en gammal förlegad företeelse. Det är på något sätt en modern variant av livegna torpare. Det är en företeelse som det är dags att avskaffa. Jag tänker upprepa vad som avses med historiska arrenden. Det är jordbruksarrenden och boendearrenden som innehafts av arrendatorn till huvuddel i minst 40 år och sedan 1900 inte varaktigt har brukats av jordägaren. Dessa arrendatorer har investerat tid, känslor och pengar i sina arrenden. De har i dag ingen garanterad rätt att köpa sina arrenden från jordägarna. Om man, ensam eller inom familjen, har brukat ett jordbruk i över 40 år, om man har investerat för att utveckla sitt arrende och sitt boende, om man är den som har tagit den ekonomiska risken, vilket man är, och om jordägaren inte varaktigt har brukat arrendet sedan 1900, borde arrendatorn ha en rätt att köpa detta arrende. Detta borde vara en självklarhet i dagens Sverige. Jag är övertygad om att om man skulle fråga det svenska folket skulle de med bred majoritet tycka att det är det moraliskt rätta. Vi kan inte hålla liv i ett gammalt feodalt system, ett system som dessutom väldigt grovt missgynnar landsbygdens utveckling. På senare år har vi haft den största omflyttningen på många år av folk från landsbygden till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har inte skett av egen fri vilja. Alla på landsbygden vill inte plötsligt flytta in till storstäderna. Det har skett på grund av den politik som förs i dag som missgynnar landsbygden. De historiska arrendena är en del av denna politik. Att stödja en friköpsrätt av de historiska arrendena skulle även gynna småföretagsamheten och människors vilja att satsa på utveckling. I dag är det många arrendatorer som hämmas på grund av att det inte finns en friköpsrätt. De känner inte att de vågar satsa och investera pengar när de inte vet hur framtiden kommer att se ut. Dessutom är detta, som föregående talare också har sagt, en demokratifråga. Skall vi behålla ett system bara för att det är ett gammalt arv? Om man skulle börja om från början i dag, tror jag inte att vi skulle införa ett sådant system med historiska arrenden. Friköpsrätt för historiska arrenden är alltså något som jag tycker är positivt på många sätt för Sverige i dagens situation. Det är en demokratifråga, och det skulle främja en levande landsbygd. Jag yrkar också bifall till reservationen.

Fru talman! Det är i dag nästan exakt ett år sedan vi senast behandlade frågan om historiska arrenden. Riksdagen avslog då motionen, liksom den gjorde våren 1995 då riksdagen behandlade regeringens proposition om investeringar i arrendejordbruket. Det riksdagsbeslutet innebar en förstärkning av arrendatorernas ställning, bl.a. ett generellt skydd för jordbruksarrendatorernas investeringar. I november 1995 förstärktes arrendatorernas rättigheter ytterligare när det gäller skador på byggnader och ansvaret för skador som är förorsakade av vilt. Således har reglerna för att stärka arrendatorernas rättigheter förstärkts i flera etapper. De har sedan länge besittningsskydd, dvs. rätt till tvångsförlängning när avtalstiden har löpt ut. De har också förköpsrätt, dvs. en rätt att köpa arrendestället framför andra spekulanter i en situation där jordägaren vill sälja sin egendom. Därutöver har de arrendatorer som sitter på s.k. historiska arrenden sedan 1979 ett speciellt starkt skydd mot s.k. självinträde från jordägarens sida. Numera kommer ju frivilliga uppgörelser till stånd i många fall. Bl.a. har ordföranden för Willands arrendatorsförening, som uppvaktade utskottet i den här frågan, fått friköpa sitt arrendeställe. Vid uppvaktningen uttryckte han också sin förvåning över att det än en gång hade lagts fram en motion, men han framförde givetvis också att han stödde denna. Utskottet har samma inställning till kraven i motionen i frågan om lagstiftning när det gäller friköp av historiska arrenden som det hade 1995 och 1997. En friköpslag skulle strida mot regeringsformens 2 kap. 18 § där det stadgas att varje medborgares egendom är tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den skulle också strida mot äganderättsskyddet i Den här frågan rör förhållanden mellan enskilda. Det handlar inte om ett allmänt intresse. Frågan om lagen om kärnkraftens avveckling har tagits med i reservationen. Den frågan har prövats av Lagrådet. Riksdagen har ansett att den inte strider mot regeringsformen och Europakonventionens egendomsskydd. Det beror på att det anses vara ett allmänt intresse att kunna stänga av en kärnkraftsreaktor och påbörja avvecklingen av kärnkraften. Det innebär att man stänger av en väl fungerande anläggning. Den kommer inte att övergå till någon annan och drivas vidare. Jag kan därför inte dra någon parallell med en friköpslag som skulle kunna innebära att riksdagen skulle besluta att ta egendom från en part och ge till en annan part. Utvecklingen under senare år har också visat att den lagstiftning som vi har när det gäller arrenden är bra och att allt färre personer sitter på s.k. historiska arrenden. Detta utgör ytterligare skäl emot en speciallagstiftning för ett fåtal personer. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Anita Persson säger att det inte finns något allmänt intresse i den här frågan jämfört med t.ex. kärnkraftsfrågan. Jag hävdar med bestämdhet att det är av ett stort allmänt intresse att vi följer det som grundlagen säger och att vi också tittar på förändringar av det feodalsystem som härstammar från 1700 Jag tycker att vi som riksdagsledamöter skall se helheten i en nation och ta hänsyn till de förslag som bl.a. de historiska arrendeföreningarna har framfört. Det handlar bl.a. om att man inte längre vill stå under ett adligt förmyndarskap, att man vill upphäva 1700 talets feodalrättsliga mandat ute i bygderna och att man vill ha rätt till friköp av sin fädernejord som man brukat under flera generationer. Jag vill gärna för allas kännedom understryka, fru talman, att det vi talar om och diskuterar alltså är sådana arrenden som i flera generationer har arrenderats sedan år 1900. Vad gäller Rune Persson som en god företrädare för arrendatorer av historiska arrenden, fru talman, har han getts möjlighet att köpa delar av sin fastighet, dock inte hela gården. Fru talman! Jag vill med detta understryka vikten av det jag sade i mitt huvudanförande och yrkar därför bifall till den reservation som jag tillsammans med Tanja Linderborg och Yvonne Ruwaida har lämnat till betänkandet.
Fru talman! Det är ett väldigt litet fåtal kvar som inte har fått friköpa sina arrenden. Alla arrendatorer har fått en förstärkning av sin rätt, och jag tror att utvecklingen kommer att visa att man går vidare i den här frågan och att man kan lösa den på frivillig väg, t.ex. så som man har gjort när det gäller Persson, som är ordförande i Willands arrendatorsförening. Det finns också som en möjlighet i den motion som Bengt Silfverstrand har skrivit. Regeringen och riksdagen prövade ju den här frågan väldigt noga 1995, och det finns inga skäl i dag att göra ändringar. Det strider mot regeringsformen, och det strider mot Europakonventionen.
Fru talman! Anita Persson säger att efter en viss tid kommer nog den här frågan att lösas, bara vi väntar på den tiden. Ja, mina vänner, vi går nu in i 2000-talet och de här arrendena bildades på 1700-talet, så nog kan vi konstatera i dagens debatt att man har tagit en viss tid på sig. Men jag utgår ändå från att en modern svensk riksdag i slutet av 1900-talet kan ta bort det som finns kvar av 1700-talets förlegade sätt att tänka. Jag tycker också att man skall lägga ett jordbrukspolitiskt perspektiv på frågan. Ett effektivt jordbruk förutsätter att man kan driva det på ett sätt som gagnar bygden och näringen och som också gagnar konsumenterna, så att vi får den bästa möjliga produktionen ur svenskt jordbruk. Gårdarna ligger på ett av de bästa tillväxtområdena med högsta bonitet i såväl skogssom jordbrukssektorn. Men med det system som vi i dag utnyttjar begränsar man möjligheten till ett effektivt jordbruk. De här personerna gör en mycket kraftig och bra insats, men som arrendatorer har de inte möjlighet att göra det fullt ut så som de skulle kunna göra. Därför ser jag det här ur ett rättsperspektiv. Men givetvis är det också viktigt ur ett konsumentperspektiv, och jag vill gärna säga till Anita Persson, som även är ansvarig för en del av konsumentpolitiken som lagutskottets vice ordförande, att det också finns ett intresse ur konsumenternas perspektiv att få de bästa varorna. Och det skulle dessa mycket goda och duktiga arrendatorer kunna ge oss som konsumenter i det framtida svenska hushållet.
Fru talman! Jag betvivlar inte det minsta att bönderna sköter sina jordbruk väl och att vi får bra konsumentvaror från dem. Det är det enda jag vill tillägga.
Fru talman! Jag vill först göra ett konstaterande när det gäller Rune Persson från Willands arrendatorsförening, som nämndes här. Jag talade själv med honom i över en timme efter det att han hade uppvaktat lagutskottet, och det verkade inte på något sätt som om han var förvånad över motionen - snarare tvärtom. Han tyckte att det var en väldigt angelägen motion som borde bifallas av riksdagen. Anita Persson talar om att det finns ett allmänt intresse för en friköpsrätt vad gäller historiska arrenden. Jag tror inte att det finns ett allmänt intresse av att ha kvar ett slags modern variant av livegna torpare. Jag tror, som jag tidigare sade i mitt anförande, att skulle man fråga svenska folket skulle en majoritet ge friköpsrätt när det gäller de historiska arrendena. Det sägs att det skulle vara ett fåtal som berörs av denna friköpsrätt. Det låter som om det skulle vara fem, tio stycken. Jag har personligen talat med fem, tio stycken som är personligen berörda, och jag tror inte att alla dessa har hört av sig. Man vill också kontrollera exakt hur många det är som berörs. Det är en fråga som vi inte har något konkret svar på i dag. Men i princip är det viktiga inte hur många som berörs. Det kan vara 5, det kan vara 100, det kan vara 10 000. Antalet skall inte vara det viktiga, utan det är principen som skall vara det viktiga. Jag vill också tillägga att EU:s jordbrukspolitik, med bidrag som inte alltid är motiverade, gör att jordägarna i dag tyvärr har ett mindre intresse av att friköpa arrendena. Vad gäller äganderätten utgörs en stor del av värdet av arrendena av de investeringar och det arbete som har gjorts av arrendatorerna. Det är detta som är en stor del av värdet av arrendena, inte själva marken. Den har brukats under en lång tid av arrendatorerna. Jag skulle snarare vilja säga att det kan vara ett brott mot äganderätten att de som egentligen är ägare inte kan få köpa marken.

Fru talman! Det här är naturligtvis en utomordentligt knepig historia, och jag får i den här saken tala för mig själv. Jag delar den uppfattning som kommer till uttryck i motionen och menar att man skall bifalla reservationen. Detta gör jag utifrån utgångspunkten att äganderätten är utomordentligt viktig och värdefull ur alla de synvinklar som jag inte närmare tänker utveckla här. Men det bör ändå markeras att äganderätten är fundamental för att man skall få ett samhälle att utvecklas väl. Vi har i olika sammanhang i Sverige lyckats urgröpa äganderätten på olika sätt. Vi talar om funktionssocialism, dvs. att man plockar bort olika egenskaper ur äganderätten så att den till slut inte får något innehåll. Detta är inte en bra utveckling, utan i princip skall avtalsprincipen gälla. I det här mycket speciella fallet har vi fått fram fenomen som återspeglar förhållanden långt tillbaka i tiden i vår historia. Det är naturligtvis speciella förhållanden kring fideikommissen och liknande som har gjort att det här har kunnat leva kvar. Det är svårlöst, men jag tycker ändå att man skall sätta ned foten och säga: Det här har gått alldeles snett, och det måste vi kunna rätta till utifrån ett allmänintresse. Vi har nämligen ingen åstundan att låta sådant här leva kvar med allt vad det innebär av negativa förhållanden. Vi kan inte försvara oss med att det kanske är ett fåtal personer som har hamnat i den här situationen. Det är oegentligt att inte dessa jordägare kan lösa det här problemet eftersom deras äganderätt i stort sett är ett tomt skal. De får bara ut en avkastning, förmodligen en ganska dålig avkastning. Bättre hade varit att ha pengarna på bank. I dessa klart avgränsade fall när vi talar om historiska arrenden skall man alltså våga ta det här steget. Om jag har förstått det rätt är t.ex. LRF och andra bondeorganisationer rädda för att om man skulle acceptera historiska arrenden så skulle jordägarna framgent bli nervösa för att arrendera ut sina jordar. Men jag tycker att det är så entydigt definierat vad man talar om att en sådan rädsla är helt obefogad. När detta är sagt kan man naturligtvis också väga in den sociala aspekten. Det är ju ingen tvekan om att det måste vara utomordentligt negativt för dessa människor att leva under sådana här förhållanden. Jag säger inte att de har en avgörande betydelse, men jag tycker faktiskt att de är beaktansvärda i de här mycket klart definierade och speciella fallen. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Fru talman! Äganderätt är viktig. Medborgarrätt är minst lika viktig. Äganderätt är silver. Medborgarrätt är guld. Äganderätt måste bygga på medborgarrätt. I århundraden har befolkningen under de s.k. historiska arrendena förvägrats rätten att äga sin jord. Det är den rätten som den vill ha. De tvingades tidigare till flera hundra årliga dagsverken, körslor och avgifter till adliga slottsherrar. De som inte orkade blev i många fall vräkta från sina hem och från den jord som de i generationer brukat. De fortfarande i många avseenden livegna torparna till de kvarvarande godsen har i många fall genom dagsverken och genom erlagda arrendeavgifter i själva verket betalat sitt arrendeställe många gånger om. Att avskaffa denna sista rest av ett feodalt system måste ses som ett led i en politik för ökad social och ekonomisk rättvisa och ett fullgörande av samhällets plikt att se till att medborgarna i alla delar av landet ges rätt till självständighet och frigörelse från ett helt tidsfrämmande förmynderi. En lag om friköpsrätt för jordbrukarbefolkningen under de historiskt betingade ägarsystemen kränker ingen enskild äganderätt till någon jord som någon ägare aktivt brukat, bebott eller är beroende av för sin utkomst. Det är inte korrekt att påstå att det skulle vara kränkande för äganderätten att införa en friköpsrätt. Det går inte att på saklig grund åberopa Europakonventionens egendomsskydd så länge detta inte är prövat. Det fanns en möjlighet för lagutskottet att hantera det här ärendet på ungefär samma sätt som den fråga som gällde kärnkraften, men det har man inte gjort. Så länge man inte har gjort det står ord mot ord. Vi som säger att detta inte strider mot Europakonventionen har lika rätt som de som menar motsatsen. Pröva detta så får vi se! Det historiska arrendejordägarsystemet har, särskilt under fideikommissen, hämmat landsbygdens utveckling. Jag kan notera vad lagutskottet skrev redan 1982, då en motion av samma innebörd behandlades. Utskottet framhöll att det ville peka på att en friköpsrätt ligger i linje med den jordbrukspolitiska målsättningen att ägande och brukande av jordbruksmark bör vara förenade. Det fanns enligt utskottets mening starka skäl som talade för att en friköpsrätt till historiska arrenden borde införas. Detta borde väl åtminstone i någon mån oroa en och annan centerpartist eller anhängare av devisen "hela landet skall leva". Det är märkligt att detta skulle vara inaktuellt 15 år senare. Man hävdar i olika sammanhang att vi skall försöka minska arrendedelen och få fler och fler bönder att äga sin jord. Man har möjlighet att visa denna inställning genom att stödja reservationen. 1989 stod en mycket stor riksdagsmajoritet. En utredning har sedan också klart slagit fast att en friköpsrätt är fullt möjlig att genomföra. Sedan riksdagen senast behandlade den här frågan har överenskommelser i vissa fall träffats mellan godsägare och arrendatorer om friköp av arrenden, bl.a. på godset Trolle-Ljungby i Skåne och Blekinge. Samtidigt fortsätter Domänverket och kyrkan att visa en positiv inställning till friköp. Det innebär att diskrimineringen mot den grupp av kvarstående arrendatorer som i generationer kämpat för att friköpa sina gårdar och fortfarande ser friköp som en livsuppgift framstår som allt klarare. Det är helt enkelt ett godtycke som avgör om friköp på frivillig väg skall godtas eller inte. På godset Koberg i Västergötland finns i dag bara ett fåtal arrendatorer som berörs av friköp, men deras sakliga och moraliska skäl för att få till stånd ett friköp är desto starkare. Flera arrendatorer har förklarat sig villiga att acceptera en minimilösning innebärande att friköpet endast skall omfatta byggnader - för vilka man i regel svarat för praktiskt taget hela investeringskostnaden själv - och omkringliggande tomt. Det handlar således om mycket måttfulla krav. Vi motionärer tog när vi väckte vår motion ett nytt grepp genom att begränsa förslaget till fall som är särskilt starka. I en utredning skulle man kunna sakpröva om det här är förenligt med Europakonventionens egendomsskydd. Det är praktiskt fullt möjligt att göra detta i ett sammanhang. Det är synnerligen beklagligt att lagutskottet inte har kunnat gå med på ett så måttfullt krav. Man har inte gjort någon förnyad sakprövning. Man har egentligen inte tagit ställning till det nya förslaget. Det gäller en historisk skamfläck, som Sveriges riksdag en gång för alla borde tvätta bort. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen.
Fru talman! Jag är litet förvånad över Bengt Silfverstrands angrepp på lagutskottet för att vi där inte har prövat frågan. Vi har väldigt noga prövat Bengt Silfverstrands senaste motion. Vi har bl.a. tagit emot en uppvaktning från ordföranden för Willands arrendatorsförening, som beviljades företräde i utskottet i ungefär tre kvarts timme. Därefter har utskottet diskuterat denna fråga. Anledningen till att vi inte aktualiserade en särskild friköpslag i samband med införandet av den nya arrendelagen var att detta prövades av regeringen och riksdagen 1995. Då uttalade man helt klart att detta strider mot Europakonventionen och mot regeringsformen 2 kap. 18 §. Att sätta i gång en stor utredning kostar, som jag ser det, alldeles för mycket pengar. Jag tror inte heller att en sådan skulle leda till någonting. Vad man borde göra är att försöka få i gång sådana frivilliga uppgörelser som också kommer till stånd för fler och fler. Jag ser detta som mycket positivt. Det är mycket trevligare att kunna lösa frågor på frivillig väg än att behöva göra det med tvång. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på motionen och på reservationen.
Fru talman! Det är inte fråga om någon stor utredning. Det gäller en liten, begränsad utredning, som skall ta ställning till ett förslag avseende byggnaderna och omkringliggande tomt. Det är alltså en helt annan situation än den som lagutskottet tidigare har prövat. När det gäller påståendet att detta inte skulle vara förenligt med Europakonventionens egendomsskydd vill jag säga att jag har varit i kontakt med jurister ute i Europa som säger att detta är svårt att avgöra. I de fall som man har prövat, här åberopade av Tanja Linderborg, har det visat sig att det var förenligt med egendomsskyddet. Som en av juristerna uttryckt sig skulle det vara utomordentligt intressant att få detta prövat, eftersom det gäller något som är synnerligen specifikt för Sverige. Man kan därför också åberopa att det här skulle ha ett stort allmänt intresse.
Fru talman! Om man skall göra en sådan utredning som Bengt Silfverstrand kräver, tror jag inte att det kan bli en liten utredning. Då måste man utreda även det som behandlas i Europakonventionen. Justitiedepartementet har prövat detta, och jag förmodar att även Lagrådet studerade detta i samband med att propositionen framlades. Jag minns inte vad Lagrådet sade i frågan, men förslaget avstyrktes i propositionen och i Lagrådets yttrande.
Fru talman! Vi torde vara överens om att den prövning som i det här fallet avses exempelvis kan vara att låta Lagrådet få göra en bedömning på samma sätt som det hade tillfälle att göra när det gällde rätten att dra in tillstånd för att driva kärnkraftverk. Kravet från oss motionärer är inte mer långtgående än så. Beklagligtvis har lagutskottet dock inte velat sakpröva det här. Man har inte velat ta den lilla utmaning som det trots allt skulle vara att avgöra om detta är förenligt med Europakonventionens egendomsskydd. Det är beklagligt att lagutskottet inte har visat det lilla modet att en gång för alla se till att Sveriges riksdag kan tvätta bort denna snart 300-åriga historiska skamfläck.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet. Jag hade inte från början anmält mig till debatten. Jag har vid två tidigare tillfällen då frågan debatterats varit med. Men under diskussionens gång har jag känt att det är viktigt att få klarlägga en del saker som jag tycker har blivit felaktigt belysta. Jag har varit arrendator i nära 30 år och tycker att det är viktigt att framhålla följande. Att vara arrendator är ett frivilligt åtagande. Vi vet från början att vi inte äger den mark vi brukar. Senare har vi fått en möjlighet att köpa marken. Det är viktigt att veta att regler, lagar och förordningar klart har gynnat arrendatorns ställning gentemot jordägaren genom de förändringar som gjorts. Här har beskrivits hur arrendatorer har behandlats långt tillbaka i tiden. Det försvarar jag definitivt inte. Men vi lever nu i 1998, och det är viktigt att vi utgår från den situation som råder i dag. I dag har arrendatorn en helt annan ställning och ett helt annat skydd när han gör investeringar i sitt arrendejordbruk. Jordägaren är skyldig att lösa ut arrendatorn om han skall frånträda sitt arrende. Det är en trygghet för den som brukar marken. Här har varit många påståenden. Jag kanske inte bemöter dem i turordning. Men en sak som har påståtts är att oskäligt arrende tas ut. Jag känner inte till hur det är på olika ställen i landet. Men om det tas ut för högt arrende så har arrendatorn möjlighet att gå till en arrendenämnd och få avgiften prövad. Ingen kan, om inte arrendatorn går med på det, ta ut en oskälig avgift. Man utgår från den avkastning marken ger, övrig byggnation osv. på arrendestället när nivån på avgiften bestäms. Det är mycket mark i Sverige som arrenderas. Nästan 40 % av jordbruksmarken utgörs av arrenden. Där ingår ofta sidoarrenden och annat. Det är viktigt att det finns brukare på den jordbruksmark som finns. Jag tycker att debatten blivit felaktig. Det handlar om många olika jordägare. Det är inte bara fideikommisser och storgods. Svenska kyrkan och Domänverket äger mark. Det är många som har donerat mark till universitet Om det nu stiftas en lag, kan även dessa gårdar på sikt bli historiska. Det skall även finnas en trygghet för den som äger sin mark, dvs. att om man vill arrendera ut den så måste man kunna få äga den ändå. Liknande gäller vid hyra av bostad. Om jag hyr en bostad som överlåtits mellan generationer, skall jag då ha rätt att kräva att få köpa den? Om jag går in i ett hyres eller arrendeavtal, vet jag från början vad jag har gett mig in på. Det finns jordbruk att köpa för den som vill äga sin mark. Det är viktigt att det finns trygghet. Jag menar att tryggheten finns med den lagstiftning som nu gäller. Det är beklagligt när det inte går att komma till frivilliga uppgörelser när jordägare vill avyttra sin mark och arrendator vill ta över. Det är inte något jag försvarar. Det är också beklagligt när det blir kärvt mellan jordägare och arrendatorer. Alla mår ju bättre om man kan samarbeta.
Herr talman! Det är en intressant redogörelse från Birgitta Carlsson. Den visar att hon inte riktigt har satt sig in i diskussionen. Det är riktigt att siffran 40 % arrenderad mark stämmer för utarrendering och inarrendering. Men det är inte den frågan vi diskuterar i dag, Birgitta Carlsson. Vi diskuterar de historiska arrendena. De har ett helt annat perspektiv. Jag beskrev detta i mitt tidigare inlägg. Om jag inte var helt klar i min argumentation i det sammanhanget, vill jag hänvisa till hur det gick till på 1700-talet när man kom hem efter gjorda krigsinsatser och fick tillgång till marken. Dessa marker har sedan till stora delar varit utarrenderade i generation efter generation över århundraden. Den grupp vi diskuterar är de som har arrenderat i generationer sedan år 1900. Det är den gruppen vi diskuterar, Birgitta Carlsson. Det är för den gruppen, efter alla insatser kontra jordägandeintresset, som ett bifall till vår reservation skulle ge möjligheter till en öppning. Detta bygger på rätt till friköp av fädernejord, där generationer har skapat viktiga tillgångar. Kyrkan och Domänverket har börjat visa vägen. Det skulle vara bra om de jordägare som sitter på historiska arrenden kunde titta litet grand på detta och ta till vara på vad detta betyder. Kyrkan har gått före. Nu väntar vi bara på jordägarna. Tyvärr måste vi vänta på Birgitta Carlsson också. Bland hennes partivänner finns det många som i flera år har motionerat om dessa frågor. T.o.m. gamle utskottsordföranden Einar Larsson i Borrby kunde denna fråga väl. Jag gratulerar Birgitta Carlsson om hon tar till vara på de förslag som Einar Larsson lade fram i frågan.
Herr talman! När det gäller de partivänner som Bengt Silfverstrand lyfte fram, väcktes de motionerna från Centerpartiet långt tillbaka i tiden. De förändringar som är gjorda till arrendatorns fördel har lett till att vi har ändrat uppfattning i frågan. Arrendatorns ställning har stärkts. Bengt Silfverstrand talar om de gods som erhållits på ett sätt som jag inte heller tycker är riktigt. De som äger marken i dag äger den på andra villkor. Jag tycker inte att de skall straffas för hur marken en gång i tiden har erhållits. Visst kan vi önska att arrendatorerna skall få friköpa sina gårdar. Med den utveckling som sker inom jordbruket tror jag att fler kommer att få den möjligheten.
Herr talman! Birgitta Carlsson för en argumentation mot Bengt Silfverstrand. Jag utgår från att det är Bengt Kronblad som hon för debatten mot. Vi fortsätter med den utgångspunkten. Det är inte bara gamla personer inom dåvarande Centerpartiet som var klarsynta. Före denna debatt i dag hade vi en debatt i svenska riksdagen om polissystemet. Initiativtagare till debatten var Ingbritt Irhammar. Hennes spontanitet och kunskap i den frågan avspeglas också i hennes motion för något år sedan, där hon krävde, tillsammans med Marianne Andersson i Centerpartiet, att förslag skulle läggas fram om friköpsrätt. Detta innebär att det inte bara är äldre personer som nu inte sitter i riksdagen som är klarsynta, utan att det fortfarande finns de som har en klarsynthet i frågan om historiska arrenden. Det är riktigt att det finns en arrendenämnd och att arrendeavtalen i viss del har förstärkts. Men det hjälper inte fullt ut dem som arbetar varje dag med att skapa kapital, varor och konsumentvärde på gårdarna. Det är självklart inte så att jordägaren rakt igenom skall bli av med sin ägandefunktion. Men efter att ha brukat dessa delar tillsammans i generationer sedan 1900 skall det finnas en möjlighet till friköp. Det är det steget som skall tas. Då växer demokratin. Jag tror att Birgitta Carlsson skulle vilja ha det så och att hon inte skall binda sig så mycket vid det gamla. Lyssna på Irhammar. Det är behövligt.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag bytte efternamn på Bengt Kronblad och Bengt Silfverstrand. Det var ett misstag. Jag delar inte Ingbritt Irhammars uppfattning i den här frågan. Jag står för det jag har sagt. Det är viktigt att vi värnar äganderätten. Det är också viktigt att vi har bra villkor för den som är arrendator, och det har vi i Sverige i dag.
Herr talman! Jag noterar med visst intresse att en företrädare för Centerpartiet och modernäringen inte bekymrar sig mer för landsbygdsbefolkningens intressen och rätt att värna om sitt eget kulturarv. Det är precis vad denna minoritet vill, så länge det finns en grupp människor, i detta fall aktivt arbetande bönder, som tycker att de är diskriminerade på grund av att de är offer för en lagstiftning som infördes på 1700-talet. De privilegier som adeln gavs då har de fortfarande kvar i dag. Centerpartiet vill inte avskaffa dem. Jag tycker inte att man kan ta så lätt på möjligheten att gå till en arrendenämnd. Jag skall ta ett exempel. I Trolle-Ljungby i Skåne och Blekinge rör det sig om höjningar på i vissa fall 50 %, som man införde när man trodde att riksdagen en gång för alla hade avfört friköpsfrågan från dagordningen. Är det inte märkligt, Birgitta Carlsson, att de här chockhöjningarna kom just i det ögonblicket när man trodde att frågan var slutkörd? Låt mig göra den klara deklarationen: Så länge jag orkar och om jag får möjlighet att vara kvar som riksdagsledamot kommer jag att fortsätta att driva den här frågan.
Herr talman! Jag tar först frågan om arrendehöjningen. Om man ser till arrendeavgiften är den ofta inte ens så hög att den täcker räntan på det värde som en gård betingar. Jag kan inte svara hur skälig höjningen på 50 % var, eftersom jag inte vet hur lågt eller högt arrendet var från början. Förmodligen var det väldigt lågt från början, eftersom det höjdes så mycket. Om det hade varit en oskälig avgift som togs ut hade man kunnat få den prövad och med all säkerhet också sänkt. Jag känner till åtskilliga fall där arrendet har höjts för mycket och efter en prövning fått sänkas igen. Den möjligheten finns alltså. Man måste veta mer innan man kan säga att höjningen är oskälig. Att vi är för en levande landsbygd är en självklarhet. Tyvärr har landsbygden avfolkats i nästan hela landet under den tid som jag har levat. Man kan definitivt inte skylla på att det finns arrenderad mark, utan det är många andra omständigheter som avgör. Tyvärr har lönsamheten inom jordbruket blivit sämre, och man måste många gånger ha en sysselsättning vid sidan om för att över huvud taget klara av att vara lantbrukare i dag. När det då inte har funnits arbetstillfällen har det gjort att bygder har avfolkats.
Herr talman! Det är klart att man har den formella möjligheten att förhandla om arrendeavgiften, men det är förknippat med mycket stora problem och i flera fall bevisligen också psykiska problem när det kommer sådana här chockhöjningar. Jag skall gå vidare med mitt exempel. Det rörde sig i detta fall om en höjning av arrendet från 51 000 kr till 103 000 kr. Flera arrendatorer har utnyttjat möjligheten till bidrag för att bevara kulturmiljön och den biologiska mångfalden. Sådana bidrag utgår med 800 kr per hektar. Trots att dessa värden är skapade av jordbruksbefolkningen och inte av godsherrarna vill man genomföra denna chockhöjning. Jag noterar, herr talman, att Centerpartiets omsorg om landsbygdsbefolkningen omfattar alla utom den grupp som råkar vara arrendatorer till de gamla godsen och adelsherrarna.
Herr talman! Bengt Silfverstrand drar för långt gående växlar på detta. Självfallet värnar vi alla människor på landsbygden. Jag delar inte Bengt Silfverstrands uppfattning i den frågan. När det gäller att få hjälp vid eventuella höjningar har LRF en arrendeombudsman som ställer upp för alla lantbrukare som är med i LRF och som begär den hjälpen.
Herr talman! Man kan säga att här finns en skiljelinje mellan Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi anser att även den som brukar och investerar i ett jordbruk och har gjort det i minst 40 år - dessutom när jordägaren själv inte har gjort detta sedan 1900 - skall kunna köpa marken. Det finns en viss brukarprincip i detta. Jag vill påminna om det jag sade, att en stor del av arrendets värde ligger i de investeringar som arrendatorn själv gör. Där hämmas man om man inte vet att man har en friköpsrätt. Där minskar lönsamheten på landsbygden, därför att det finns arrendatorer som hämmas på grund av den administration som finns i dag. Det är åtminstone den information som jag har fått. Jag vill även påpeka att en av de omständigheter som gör att landsbygden i dag avfolkas är det samarbete som har varit mellan Centern och Socialdemokraterna och den regionalpolitiska och ekonomiska politik som har förts. Jag vill upprepa att en friköpsrätt för historiska arrenden vore positivt för en levande landsbygd på många olika sätt.
Herr talman! Jag har själv varit arrendator i 30 år, och jag vet vad det innebär att göra en investering. En arrendator diskuterar givetvis och kommer överens med jordägaren innan han gör investeringen. Dessutom är den avgift man betalar för arrendet i regel inte så högt tilltagen, utan man kan göra vissa åtaganden. Under den tid som man är arrendator får man göra avskrivningar. Man vet alltså vad man ger sig in på. Vissa inventarier och investeringar som gjorts kan man också ta med sig om man väljer att avsluta sitt arrende. Det har definitivt ingenting att göra med om landsbygden är levande eller inte. Det är inte rätt skylla på Centerpartiet och Socialdemokraterna för den förflyttning som har skett, vilket Yvonne Ruwaida försöker göra. Trenden att folk söker sig till storstäderna har att göra med förändringar i samhället i stort. Det är inte bara landsbygden som avfolkas utan även mindre orter. Det är inte lantbrukaren som flyttat.
Herr talman! Jag tror att politiken påverkar samhället i stort. Vi har under de senaste åren haft den största avfolkningen från landsbygden på oerhört lång tid i Sverige. Jag tror att politiken har påverkat detta. Bortsett från det vill jag säga att jag tror att vi har principiellt olika inställning. Jag säger inte att arrenden i sig behöver vara av ondo - absolut inte. Men det finns en gräns där brukarintresset blir större än ägarintresset, och där medborgarintresset och demokratiintresset blir större. Historiska arrenden är en väldigt specifik situation, där arrendatorn har varit brukare under lång tid. Birgitta Carlsson gjorde tidigare jämförelsen med att hyra en bostad. Jag vill då påpeka att detta att hyra en bostad inte är en företagsverksamhet. Det är inte alls samma villkor. Man gör inte samma investeringar när man hyr en bostad som när man arrenderar och bedriver ett jordbruk. Det är stor skillnad, och man kan inte göra den jämförelsen. I en förlängning tycker jag ideologiskt och principiellt att man även skall kunna äga sitt boende. Det kanske vi kan återkomma till i riksdagen i framtiden.
Herr talman! Jag måste nog förlänga debatten litet grand. Birgitta Carlsson införde nämligen en ny vision i den här frågan som var mycket intressant. Hon sade att arrendepriset är så lågt att det inte täcker räntan på priset på gården i vissa fall. Det var mycket intressant ur perspektivet historiska arrenden. Återigen konstaterar jag att Birgitta Carlsson inte har satt sig in i vad vi diskuterar i dag. Vi diskuterar historiska arrenden, som givetvis har en prissättning beroende av den insats som gjordes under 1700-talet, när det gjordes olika insatser på internationell mark. Det är alltså icke något pris. Skulle det vara så att man har någon annan kostnad på denna gård, Birgitta Carlsson, är det investeringarna. Det vi diskuterar i dag är investeringar på gården, och i samtliga av de fallen görs de ju av arrendatorn. Det är av denna anledning som arrendatorerna skall ha ett bättre skydd och bättre förutsättningar att driva jordbruk på historiska arrenden och få friköpsrätt. Där är den stora skillnaden. Arrendatorerna har tagit på sig hela kostnadsbiten. Så är läget. Birgitta Carlsson säger att det är för låga arrendepriser, att det skulle vara bättre att ha ränteintäkter i stället, för de skulle vara högre. Skulle det ha varit så hade det varit ett utmärkt argument. Då tycker jag att Birgitta Carlsson och jag skall åka ut i landet och säga: Kära markägare, sälj omgående alla historiska arrenden och sätt in pengarna på banken så får ni större intäkter och då får arrendatorerna i framtiden äga sina historiska arrenden. Skall vi börja resan redan i morgon? Jag hälsar Birgitta Carlsson välkommen nere i Skåne!
Herr talman! Jag tänker inte åka runt med Bengt Kronblad. Jag har mitt förtroendeuppdrag som riksdagsledamot från Skaraborg, och jag tänker fortsätta med det uppdraget. Anledningen till att jag gjorde en jämförelse mellan räntekostnad och arrendeavgift - Bengt Kronblad hängde upp sig på det - var att jag ville belysa kostnaden för den som brukar eller äger marken. Jag räknar i alla fall så. Man jämför i många fall kostnader för arrendet för att se vilket som är mest kostsamt eller mest lönsamt. Jag tycker att Bengt Kronblad gör för stor sak av att jag gjorde den jämförelsen.
Herr talman! Som en avslutande replik vill jag säga att detta visar att det Birgitta Carlsson tar upp i sitt inlägg bygger på en vanlig arrendefunktion med ett vanligt ägande av fastigheten. I det här fallet för vi en debatt om historiska arrenden. Det är skillnaden.

Herr talman! Efter den levande debatten om historiska arrenden kommer vi till någonting som kanske inte är lika levande. Det gäller Romkonventionen - tillämplig lag för avtalsförpliktelser. Där vill vi i Miljöpartiet att vi reserverar oss i fråga om artikel 7.1 i Romkonventionen. Jag vill påminna kammaren och även utskottet om att vi i riksdagen 1993 antog en lag som hade samma principiella innebörd. Det handlade om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal som var ett EU-direktiv. Då reserverade sig riksdagen mot detta. Man sade att det var främmande för svensk rätt att tillämpa andra länders tvingande regler. Man sade att det kan bli flera olika regler som kan bli tillämpliga på samma rättsförhållanden, alltså flera olika regelsystem. Det innebär en osäkerhet för berörda parter. Detsamma gäller i fråga om artikel 7.1 i Romkonventionen, det är exakt samma princip. Här har utskottet sett många för och nackdelar, man har inte varit helt övertygad om att det här är rätt. Då sade man nej till principen med dessa argument. I dag säger man ja. Jag undrar om inte det beror på den praxis som har varit regeringens linje, och tyvärr också för en stor majoritet av riksdagen, i EU-frågor, att man väldigt sällan utnyttjar rätten att reservera sig, att driva en annan linje. I den här frågan finns det ett antal länder - Tyskland, Irland, Storbritannien, Luxemburg, Portugal - som har reserverat sig. Detta är en väldigt komplex rättslig fråga som inte är så lätt att förklara i talarstolen. I dag säger vi vad gäller vilka regler som skall tillämpas, alltså lagvalsregler, att det finns en viss osäkerhet. Men osäkerheten ökar om man antar artikel 7.1. Jag vill även kommentera det utskottet säger om att vi skall värna nordisk rättslikhet i denna fråga. Nordisk rättslikhet för mig vore om alla Skandinaviens länder antog artikel 7.1. Hur är det med Norge och Island - ingår de fortfarande i Norden? Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation, där vi vill att Sverige reserverar sig mot artikel 7.1 i

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet och avslag på den reservation som gjordes i utskottet till förmån för motionen. I motionen yrkas att riksdagen beslutar att Sverige enligt artikel 2.2 i Romkonventionen skall förbehålla sig rätten att inte tillämpa artikel 7.1, som handlar om tillämpning av internationellt tvingande bestämmelser i utländsk lag som inte är avtalsstatut. Miljöpartiet, menar att regeln försvårar för parterna att utse vilka regler som skall tillämpas på deras avtal och leder till att olika länders regler kan bli tillämpliga på samma rättsförhållanden. Dessutom kan, menar man, även offentligrättsliga regler i annan rättsordning slå igenom vid tillämpningen. Denna uppfattning delas inte av utskottsmajoriteten, som tycker att propositionen även i denna del skall tillstyrkas. Argumenten för ett sådant tillstyrkande är bl.a. följande. Bestämmelserna ger domstolarna möjlighet att komma till samma resultat oavsett vilken lag parterna har valt och oavsett i vilket land talan har väckts. Därmed ökar möjligheterna för en enhetlig praxis, såvitt jag kan förstå. Reglerna som ett land har valt göra internationellt tvingande syftar dessutom många gånger till att skydda en svagare avtalspart. För att detta syfte skall uppnås, oavsett i vilket land prövningen av en tvist sker, behövs en regel i enlighet med den i artikel 7.1. Artikeln är dessutom utformad så att domstolen kan ta hänsyn till omständigheter som innebär att tillämpningen av internationellt tvingande bestämmelser i annan rättsordning än avtalsstatutet ger ett ej förutsett och kanske oönskat resultat. Regeln är nämligen fakultativ och lämnar öppet i vilken utsträckning verkan skall ges åt internationellt tvingande regler i ett annat lands rättsordning. Hänsyn skall tas till karaktären av och syftet med den internationellt tvingande bestämmelse som är aktuell och vad som kan bli resultatet om bestämmelsen tillämpas eller ej. Mot bakgrund av det handlingsutrymme som domstolen har är den omständigheten att det i något fall kan bli fråga om att beakta offentligrättsliga regler i ett annat land inte speciellt starkt argument mot att införa bestämmelsen i artikel 7.1. Det andra, gällande tillämpningen av olika länders lagar på samma rättsförhållanden, är en situation som kan uppkomma också genom att Romkonventionen gör det möjligt för parterna att ange tillämplig lag för endast en del av ett avtal. Jag förutsätter att om domstolarna tillämpar regeln på ett förnuftigt och klokt sätt och utifrån att tvisten skall få en så rimlig utgång som möjligt måste bestämmelsen snarare ses som en tillgång än en fara. Herr talman! Jag slutar med det jag började med, att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag tänker inte förlänga debatten alltför mycket, men det var några saker som jag reagerade över. Det här är ingen lätt fråga. Hur än rättspraxisen kommer att bli ökar osäkerheten om man antar artikel 7.1 och inte reserverar sig. Eftersom så många länder reserverat sig tycker jag att Sveriges linje borde vara att följa dem, speciellt med tanke på den osäkerhet som man ändå själv uttrycker i betänkandet och i förarbetet. Jag anser inte att en enhetlig praxis är någonting att eftersträva. En sådan enhetlig praxis skulle komma att bygga på ett osäkerhetsmoment. Det är inte så att vi i Sverige utgår från vad vi vill, utan det blir en sorts domstolspraxis som skall gälla. Jag tror att svenskt domstolsväsende och rättssystem har en annorlunda syn på hur man skyddar en svagare part än vad t.ex. Hollands eller Italiens domstolsväsende och rättssystem har. Det här är en komplex fråga, och situationen i dag är inte heller lätt. Väldigt många befarar att situationen kommer att bli mycket mer osäker och mycket svårare. Att tycka att en enhetlig praxis vore bra tycker jag på något sätt är att lämna ifrån sig ansvaret för att få ett system som vi är med och påverkar. Hur kommer denna praxis att se ut? Det vet vi inte i dag. Det kan vara intressant att notera att Stockholms handelskammare och även SAF har ansett att Sverige skall reservera sig just för att de tycker att det när vi nu skall utveckla näringslivet är väldigt negativt att rättsosäkerheten på det här sättet faktiskt blir ännu större än vad den är i dag. Det är inte bra i dag, men det här gör det inte bättre.
Herr talman! Jag delar inte Miljöpartiets uppfattning i just den här frågan. Jag ser här snarare möjligheter än de hotbilder som Yvonne Ruwaida radar upp. Vad gäller reservationer kan vi ju inte bara reservera oss för reserverandets skull, utan det måste också finnas klara motiv bakom. Just den här regeln tror jag ger mer möjligheter än vad den leder till de hotbilder som Miljöpartiet radar upp. Jag blir litet förvånad över Miljöpartiet, vars ledamöter vanligtvis brukar prata sig varma för globalisering. Just i det här fallet gäller uppenbarligen inte de tankarna.
Herr talman! Jag tycker inte att artikel 7.1 har med globalisering att göra. Vi har redan i dag olika regler för handel och konsumentköp, t.ex. i Haagkonventionen. Det är inte det vi motsätter oss. Vi motsätter oss den ökade rättsliga osäkerheten. Vi anser att svenska konsumenter kan komma att bli lidande av detta. Vi menar, vilket också den svenska riksdagen menade 1993, att det är främmande för svensk rätt att tillämpa andra länders tvingande regler. Det här blir ett ökat osäkerhetsmoment. År 1993 gällde det i och för sig tillämpligheten för lag för vissa försäkringsavtal. Då hade hela riksdagen samma synpunkt som jag har i dag. Jag tror snarare att synpunkterna har förändrats på grund av att vi i dag är medlemmar i EU och att vi helt enkelt inte tycker att vi kan reservera oss. Jag vill inte att vi skall reservera oss för reservationens skull utan för att kunna påverka och förändra. Det finns väldigt många andra länder, bl.a. Tyskland, som faktiskt har samma åsikt som Miljöpartiet. Jag vill också komma tillbaka till den nordiska rättslikhet som utskottet konstaterar i betänkandet. Jag undrar: Är Norden i dag bara Finland, Danmark och Sverige? Ingår inte Norge och Island i Norden?

Herr talman! Vi skall nu behandla lagutskottets betänkande nr 10, som har rubriken Vissa familjerättsliga frågor. De familjerättsliga frågorna är verkligen aktuella i debatten nu. Det beror inte minst på att vi arbetar med en rad förändringar på det området. På lagutskottets bord ligger nu den stora propositionen om vårdnad, boende och umgänge. Vi arbetar med den, och vi skall ha en utfrågning i nästa vecka, den 10 februari. Det betänkandet kommer naturligtvis att bli mer omfattande än det betänkande som vi nu skall behandla. Betänkande nr 10 behandlar i första hand en rad frågor som tas upp i motioner från den allmänna motionstiden, både från innevarande riksmöte och från föregående. Det är frågor om äktenskaps och sambolagstiftningen, det är frågor om registrering av partnerskap, om vissa bestämmelser om faderskap, frågor om förmyndarskapslagstiftningen och vissa arvsrättsliga frågor. Jag skall inte ta upp och behandla utskottets betänkande i dess helhet. Det kommer Anders Ygeman så småningom att göra. Rent allmänt finns en mycket bred majoritet kring de flesta överväganden som görs i betänkandet. Det finns några enstaka reservationer. På en punkt, och det är den jag tänker beröra, är jag, och flera med mig, skiljaktig med utskottets majoritet. Det är fråga om en mycket stor minoritet. Utskottet är ungefär delat mitt itu i frågan. Det rör sig om frågan om talerätt i mål om hävande av faderskap. Jag tänker belysa frågan med ett fiktivt fall från den motion jag har väckt i det här ämnet. Jag tror att det fallet är ganska känt, i varje fall för utskottets ledamöter. Flera motionärer har engagerat sig i frågan.

Om änkan inte känner till barnet - vilket naturligtvis borde vara det normala, men det kan ju hända att hon inte gör det - har hon inte någon möjlighet att ifrågasätta faderskapet, även om det kan visas upp en domstolshandling om det. Hon har ingen möjlighet att få faderskapet prövat på nytt i domstol. Det kan finnas många motiv till att göra en sådan prövning. Det kan finnas sociala skäl. Det kan naturligtvis finnas ekonomiska skäl. En person som går in i ett äktenskap där makarna från början har väldigt olika ekonomiska förhållanden kanske skulle ha begärt ett äktenskapsförord om hon känt till detta. Det kan också finnas en rad andra omständigheter som gör att man vill ompröva den här möjligheten. Med nuvarande lagstiftning saknar alltså änkan möjlighet att väcka ett mål för att just häva det här faderskapet. Det kallas att hon inte har talerätt i lagens mening. Hon kan inte åberopa den lagparagraf enligt föräldrabalken 1 kap. 3 § som reglerar det här. Den ende som har talerätt i lagens mening i det här fallet är den som har ådömts faderskapet, dvs. den avlidne maken. Därmed finns det i det här fallet inte någon som har talerätt, och det kan inte prövas på nytt, inte ens av barnet i fråga. Det här är naturligtvis ytterst en rättssäkerhetsfråga för änkan, och det kan också vara det för barnet. När den här lagstiftningen kom till fanns det kanske ingen anledning att ifrågasätta den här lagparagrafen, men sedan lagstiftningen kom till och efter det att den har verkat under en rad av år har det hänt väldigt mycket på det här området. Numera finns betydligt bättre teknik och möjligheter att fastställa faderskap, som gör att det här får en helt annan innebörd. Alltså borde man, med tanke på den tid som har gått och den tekniska utvecklingen, ompröva lagstiftningen så att den anpassas till nuvarande utveckling. Jag vill att man skall göra det. Det vill Centerpartiet, det vill Miljöpartiet och det vill Kristdemokraterna. Men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger nej. Man kan fråga sig varför. Är inte rättssäkerheten lika viktig för alla, även för änkor, i det här samhället? Vad är det som tar över i det här fallet och sätter rättssäkerheten åt sidan? Utskottet säger i sin majoritetsskrivning att reglerna i det här fallet måste bygga på en avvägning mellan olika intressen som gör sig gällande, och det kan jag hålla med om. Vidare säger man att bestämmelserna i första hand bör präglas av vad som är bäst för barnen. Även det kan jag hålla med om. Men vad är det då som är särskilt viktigt när man ser till barnens bästa? Är det att säkert veta vem som är barnets far, eller är det att leva i fortsatt ovisshet om någon har ifrågasatt det? Det kan också diskuteras, tycker jag.

Jag delar majoritetens bedömning i presumtionsfallet. En vänsterpartimotion, som blivit avstyrkt i sin helhet i utskottet, tar upp en längre gående fråga, nämligen att man skulle fastställa faderskapet med den moderna blodprovsteknik vi nu har vid varje barn som föds, inom eller utom äktenskapet. Det krav som jag har innebär ett betydligt kortare steg, men inte ens det steget vill Vänsterpartiet ta i det här fallet. Detta förefaller mig något konstigt. I presumtionsfallet tycker jag som sagt att det är ganska klart, men i domstolsfallet är det helt annorlunda. Den frågan är från början tvistig. Det kan gälla avgöranden, såsom i det fall jag tog upp, som ligger väldigt långt tillbaka i tiden när inte den moderna blodprovsteknik m.m. som vi har i dag fanns. Då kunde man inte heller fastställa faderskap med samma precision och säkerhet som i dag. Därefter tar utskottet upp två överprövningar som har gjorts av Högsta domstolen. I det här fallet finns dock ingen resning, och detta tar man till intäkt för att man nu inte skall ändra dessa regler. Jag kan inte se att det heller är något skäl för att änkan i mitt fiktiva fall inte skulle ha en rättssäkerhet. Den här frågan är också intressant ur ett jämställdhetsperspektiv. Det här kan bara röra rättssäkerheten för kvinnor, och varför skall inte den vara lika säker för kvinnor som för alla? Därför bör man enligt min uppfattning i varje fall se över och pröva om den här lagregeln bör ändras. Det är kravet. Med det som utgångspunkt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 8 vid utskottets betänkande och i övriga delar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I lagutskottets betänkande betänkandet behandlas ett tjugotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1996 och 1997. Jag tänker här bara beröra talerätten vid hävande av faderskap och återinförande av arvsrätt för kusiner. Jag tänker börja med talerätten vid hävande av faderskap. Detta är, minst sagt, en ganska komplicerad fråga. Jag skall försöka förklara så tydligt och samtidigt så kortfattat som möjligt var problemen och oklarheterna finns. Sedan 1969 ärver även barn som fötts utanför äktenskapet sin pappa. Vi kan nog alla, tror jag, föreställa oss änkans och de andra arvingarnas förvåning när det efter en makes död plötsligt dyker upp ett eller flera för dem okända barn med vilka de skall dela arvet. Änkan har små möjligheter att föra talan för att häva faderskapet om det råder tvivel om att dessa barn är barn till den avlidne maken. Utskottets ordförande Agne Hansson har beskrivit detta ganska ordentligt i sitt inlägg. Det finns i princip tre möjligheter att fastställa eller anta ett faderskap. När ett barn föds inom äktenskapet finns det något som heter faderskapspresumtion: Man bara antar att maken är pappa till barnet. Här kan i vissa fall änkan och arvingarna väcka talan vid domstol, dock med vissa tidsfrister. När ett barn föds utan att föräldrarna är gifta med varandra fastställs faderskapet genom en faderskapsbekräftelse. I dessa fall är det oklart vem som äger rätt att föra talan om ogiltigförklarande av faderskapet. Om faderskapet fastställts genom en dom som vunnit laga kraft är faderskapet definitivt avgjort. En prövning kan bara ske om Högsta domstolen beviljar resning, och några regler om vem som är behörig att söka resning finns inte. Herr talman! Så rörig och oklar är bilden, och så olika behandlas arvingars talerätt vid hävande av faderskap. Utvecklingen har ju gått framåt, och förfinade tekniska metoder att fastställa faderskapet finns i dag. Vi moderater anser att både änkan och den avlidnes barn skulle vinna ökad rättssäkerhet om ett antal av de oklarheter och olikheter som jag beskrivit förutsättningslöst utreds. Naturligtvis skall utgångspunkten vara barns bästa. Moderaternas uppfattning delas av fyra andra partier: Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Utskottsmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tycker jag ligger mycket nära ett bifall, men som så många gånger annars vågar man inte ta steget fullt ut. Man skriver i stället: "Om det i framtiden skulle visa sig att nuvarande regler leder till otillfredsställande resultat utgår utskottet från att regeringen i lämpligt sammanhang återkommer till riksdagen med förslag i ämnet." Som representant för reservanterna anser jag att det inte är fråga om "i framtiden". Problemet finns här och nu redan i dag, så varför säga nej till detta? Herr talman! Jag tänker nu övergå till återinförande av arvsrätt för kusiner. Det är nästan exakt ett år sedan vi diskuterade den frågan här i kammaren, även då med anledning av en motion från Moderaterna. Sedan dess har vi fått ganska många telefonsamtal som visat att många har varit positiva till att vi har tagit upp frågan. Det har visat sig att väldigt många människor tror att kusiner har arvsrätt, och därför skriver man inte testamente. Vidare har många som hört av sig till oss tagit upp att de tycker att det är svårt att föra en diskussion med Kammarkollegiet. Det är de som har hand om pengarna när det inte finns någon arvinge. Det är de som förvaltar Allmänna arvsfonden. Då skall man föra en diskussion med dem om att man kanske skall få ärva ändå. Det tycker folk känns väldigt jobbigt. För oss moderater är familjen och släkten den viktigaste beståndsdelen i ett samhälle. Vi vill naturligtvis också på olika sätt stärka familjens ställning. Ett sätt är att låta kusiner ärva. Det går faktiskt inte heller att bortse från den privatekonomiska betydelse ett arv har i dag. Ett av skälen till att avskaffa arvsrätten för kusiner 1928 var risken för uppsplittring av jordbruksfastigheter och andra produktionsenheter i många små enheter. Detta ansågs ej vara bra ur nationalekonomisk synpunkt. Herr talman! Detta gäller inte i dag, 1998. Det finns alltså många skäl för att återinföra arvsrätt för kusiner. Förutom dem jag redan har nämnt kan faktiskt svåra olyckor utplåna en hel familj på en enda sekund. Av förståeliga skäl finns inget testamente. Man kan också säga att arv som i dag tillfaller Allmänna arvsfonden kan användas till ändamål som skulle ha varit helt främmande för den avlidne. Vidare har vi i Sverige många människor från andra länder, där synen på familjens betydelse och släkten som socialt och ekonomiskt skyddsnät är stark. Vi vill att frågan om utvidgad arvsrätt skall tas upp i den pågående översynen av ärvdabalken. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9, och naturligtvis står vi även bakom reservation nr 8 och kommer att stödja den vid en votering.

Herr talman! Förenta nationernas olika konventioner om mänskliga rättigheter har som ledande princip att var och en har rätt att bli bemött med respekt för den hon är. Ändå förekommer det att människor fördöms, inte på grund av egna förtjänster eller brister, utan på grund av deras kön, etniska tillhörighet eller sexuella läggning. Folkpartiet anser att alla former av fördomar och diskriminering måste bekämpas. Homosexuella är en grupp som utsätts för diskriminering och även för våld. Herr talman! Införandet av partnerskapslagen var i detta hänseende viktigt. En liknande lag finns nu i Danmark, Grönland, Island och Norge. I Finland finns ett lagförslag och i flera utomnordiska länder övervägs införande av en partnerskapslag. Vi anser att Sverige genom sitt medlemskap i Nordiska rådet bör verka för en nordisk partnerskapskonvention. I dag kan t.ex. inte två danskar som under många år är bosatta i Sverige ingå partnerskap utan att åtminstone en av dem avsäger sig sitt danska medborgarskap och blir svensk medborgare. Det här är inte i överensstämmelse med nordisk tradition inom social lagstiftning. Vi anser också att Sverige bör dela med sig av sina erfarenheter från partnerskapslagstiftningen till andra länder som står inför liknande beslut. Herr talman! Att kunna ingå partnerskap på svenska ambassader anser vi också skall vara möjligt om personerna uppfyller kraven för registrering enligt svensk lag. Att motivera avslag på en sådan begäran med att det är för få som vill ingå partnerskap på en utländsk ambassad anser inte vi är tillräckligt. När det gäller registrering av partnerskap i Sverige kan vi konstatera att det fortfarande finns ett antal kommuner som saknar registreringsförrättare, och på senaste tiden har vi kunnat ta del av uppgifter om att borgerliga vigselförrättare säger nej till att vara partnerskapsförrättare. Det är därför speciellt viktigt att dessa förrättare finns i kommunerna, inte minst med tanke på att den registrering som kan ske vid domstol i hög grad begränsas av tingsrätternas öppettider. Herr talman! Det är flera olika områden som berörs i det här betänkandet, och jag vill bara kort beröra det som har varit aktuellt i de två tidigare inläggen, talerätt i mål om hävande av faderskap. Jag tänker inte alls gå in på en beskrivning, det har gjorts på ett mycket bra och tydligt sätt av de föregående talarna. Jag vill bara konstatera att det inte finns några klara regler i fråga om talerätten, och mycket är oklart både när faderskapet har fastställts genom presumtion och när det gäller faderskap som har fastställts genom dom. Det är naturligtvis otillfredsställande, och självfallet stöder vi kravet på att det här förhållandet skall bli föremål för en förutsättningslös utredning. Folkpartiet står naturligtvis bakom samtliga reservationer som vi har undertecknat, men jag yrkar här bifall endast till reservation nr 4.

Herr talman! Det här betänkandet, som rör familjerättsliga frågor, tar bl.a. upp en rad motioner om krav på förbättringar av homosexuellas situation inom familjerättens område. I fjol presenterade kriminologen Eva Tiby en undersökning som visar att 23 % av alla homosexuella någon gång har utsatts för brott enbart därför att de är homosexuella. Under de senaste tio åren har minst 27 personer mördats av samma skäl. Personer som inte accepterar en allmänt förbättrad attityd mot bögar, lesbiska och bisexuella försöker nu med odemokratiska medel skrämma dessa grupper. Homosexuella har blivit ett lovligt byte vad gäller hetspropaganda, inte minst genom att Riksförbundet för sexuellt likaberättigande på senare tid har utsatts för en allt hårdare press från nazisthåll. Lokaler i Linköping, Stockholm och Trollhättan har angripits av antihomosexuella grupper. Men som lagstiftare får vi naturligtvis inte låta oss påverkas eller huka för den här typen av organiserat våld. Jag ser en risk i att om inte homosexuella jämställs med heterosexuella i lagstiftningshänseende skulle det faktiskt kunna uppfattas som att de inte är lika mycket värda som heterosexuella. Partnerskapslagens tillkomst innebar stora landvinningar, men fortfarande återstår en hel del att göra. Det handlar t.ex. om att åstadkomma en nordisk partnerskapskonvention, att de som så önskar kan få sitt partnerskap registrerat på svenska ambassader utomlands, liksom att sätta press på de kommuner som ännu inte inrättat partnerskapsförrättare. Lagen har nu varit i kraft i tre år och därför är det dags att ta nästa steg mot ett likaberättigande. Enligt min uppfattning bör de homosexuella ges möjlighet att ingå äktenskap på samma villkor och med samma rättsverkningar som heterosexuella. Därigenom kan den särlagstiftning som partnerskapslagen innebär avskaffas. Ett steg i rätt riktning som jag tycker är värt att notera är att skillnaden vad gäller rätten till bostadsbidrag nu äntligen har upphört, och att Samboendekommitténs direktiv är att överväga om skillnaderna i den rättsliga behandlingen av homosexuella sambor jämfört med heterosexuella är motiverade. Den frågan utreddes visserligen av Partnerskapskommittén, som föreslog en lag om sambor av samma kön, och därför borde egentligen inte frågan behöva utredas på nytt. Men, som sagt, nu har vi en ny kommitté som tittar närmare på det här och därför får vi väl avvakta den. Det är skälet till att jag har valt att inte reservera mig mot utskottsmajoritetens förslag i den här delen. Jag utgår från att kommittén kommer med ett förslag till reformerad lagstiftning, och om den inte gör det återkommer jag i frågan. Jag vill yrka bifall till reservation nr 7 under mom. 8 och står naturligtvis bakom samtliga reservationer som jag står som undertecknare av. Agne Hansson berörde talerätten, vilket också andra talare har gjort. Agne Hansson nämnde bl.a. en motion från Vänsterpartiet som skulle gå ännu längre än reservanterna har gjort i sin reservation. Jag vill erinra ledamöterna om att det är en enskild vänsterpartimotion. Jag har mycket lätt att sätta mig in i den situation som ni har beskrivit här. Det är naturligtvis en chockupplevelse om det vid makens dödsfall helt plötsligt dyker upp ett helt okänt barn. Men jag kan också mycket lätt sätta mig in i vad det skulle innebära för barnet om änkan skulle få talerätt. Man skulle dra i gång en blodprovsprocess. Barnet har visserligen inte haft någon kontakt med pappan men känner till honom och har utgått från att han är pappan. Helt plötsligt skall det ifrågasättas om mannen verkligen är pappan. Jag kan se det som väldigt kränkande för barnet. Jag försäkrar er andra som står som undertecknare av reservationen att jag verkligen har tänkt på frågan och övervägt den oerhört noga. Jag har kommit fram till att det måste vara barnets bästa som väger tyngst. Jag tycker inte att det bara är en teknisk fråga. Det handlar i stor utsträckning om svåra etiska och moraliska överväganden.
Herr talman! Jag måste ändå ställa en fråga till Tanja Linderborg. Hon tycks ha övervägt den sista frågan väldigt mycket. Tycker Tanja Linderborg att det är bra att det fortfarande finns så många oklarheter kring vem som kan föra talan? Är det rättssäkert? Det är dessutom så olika i olika fall. Det finns en stor osäkerhet. Det vi begär är att man förutsättningslöst skall titta över frågan. Man skall ha barnets bästa för ögonen, precis som Tanja Linderborg säger. Därför har jag väldigt svårt att förstå varför man inte vågar ta steget och göra denna utredning.
Herr talman! Det handlar inte om att våga eller inte. Enligt min uppfattning är nuvarande lagstiftning fullt tillräcklig. Den skyddar den svagare parten. Den svagare parten är per definition i detta fall barnet. FN:s barnkonvention stadgar att barnets bästa skall sättas i främsta rummet. Om man har konventionen för ögonen kan man inte komma till någon annan slutsats än att nuvarande lagstiftning är fullt tillräcklig på detta område.
Herr talman! Jag tycker att det är ett väldigt märkligt resonemang Tanja Linderborg för. Nog måste rättssäkerheten komma först. Man kan inte väga in så många andra saker. Rättssäkerheten måste vara det som är A och O både för änkan och barnet. Det vi begär är en förutsättningslös utredning där man har barns bästa för ögonen och reder ut alla de oklarheter som finns om vem som kan föra talan, om man över huvud taget kan föra talan och varför det är så olika beroende på om faderskapet är erkänt eller fastställt. Det kan inte vara till gagn för barnet att det finns sådana oklarheter. Rättssäkerheten måste faktiskt väga tyngst när man gör en sådan förutsättningslös utredning som vi vill ha.
Herr talman! Det var som jag sade. Det är svåra etiska och moraliska överväganden. Det handlar inte om nya tekniska landvinningar. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar på detta område. När det gäller rättssäkerheten anser jag fortfarande att barnets intresse måste vara det vägledande och förhärskande.

Herr talman! Familjerätten är i dag som ett klasssamhälle. Den är som ett indiskt kastsystem. Lagen är en sorts norm. Den ger normer. Den uttrycker en värdering. Den säger vilket som är bättre och vilket som sämre. Den ger också olika förutsättningar. Den styr också indirekt de värderingar som finns i samhället och hur människor lever. I dag får en man och en kvinna som ingår ett äktenskap tio poäng. En man och en man eller en kvinna och en kvinna som ingår partnerskap får fem poäng. En man och en kvinna som har ett samboförhållande får fyra poäng, men en man och en man eller en kvinna och en kvinna som har ett samboförhållande får bara två poäng. Två kvinnor, t.ex. med barn, som bor tillsammans i 15-20 år får noll poäng. Vi har i dag ett system som ger uttryck för normer och värderingar. Det är en familjerätt som inte på något sätt är neutral - långt därifrån, skulle jag vilja säga. I kd:s motioner tar man bl.a. upp att grunden för samhället och samhällets fortlevnad är knuten till relationen mellan man och kvinna. Vi skulle svara på vad vi ansåg om motionen. När jag läste utskottsbetänkandet första gången undrade jag vad det är utskottet skriver. Det är motsägelsefullt. Man tar inte tydligt avstånd från kd:s motion, även om man avstyrker den. Man säger inte att det inte ser ut så. Jag undrade om det var jag som överreagerade. Jag läste formuleringen om och om igen. Jag talade även med tjänstemän på kansliet. Jag talade med vänner som är vänsterpartister, folkpartister, moderater och sossar. De reagerade som jag. I texten tar man inte ordentligt avstånd från kd:s motion. Den visar en bild av att staten faktiskt har värderingen att äktenskapet skall gynnas litet mer. Samtidigt är man motsägelsefull, för i övrigt säger man att lagstiftningen skall vara någorlunda neutral. När betänkandet kom fick jag några fax och ett telefonsamtal. Folk hade reagerat på min reservation. Det var folk som tyckte att det var bra att jag reagerade på texten därför att den är förskräcklig. Då insåg jag att jag inte kan gå upp i kammarens talarstol utan att ta upp betänkandetexten. Jag skulle speciellt vilja att Socialdemokraterna - gärna alla partier - åtminstone uttryckligen säger att de kraftfullt tar avstånd från det som står i kd:s motion. Man skall inte bara avstyrka motionen i betänkandet utan faktiskt kraftfullt ta avstånd från den. Det som skrivs där är förlegat. Man skulle också kunna säga att texten kanske är litet motsägelsefull, men att man så långt som möjligt vill ha en neutral lagstiftning. Jag skulle önska att man kunde säga detta i debatten. Kristdemokraternas retorik om bl.a. äktenskap och heterosexualitet som grunden för samhället står i strid med principen om alla människors lika värde. Den står i strid med detta på ett så tydligt sätt. Jag anser att betänkandetexten måste vara bättre vad gäller behandlingen av motionen. Jag är fortfarande hoppfull. Jag tror att många här i plenisalen kommer att gå upp i talarstolen och ta avstånd från kd:s motion i denna fråga. Jag vill gå över till att tala om alla våra reservationer, som jag naturligtvis stöder. Jag kommer själv att yrka bifall till reservation 1 och till reservation 5. De rör i mycket homosexuella och deras ställning i samhället. När det gäller frågan om homosexuella sambor vill jag säga att det finns en samboutredning. Jag sitter själv med i den och kommer att jobba med den frågan. Det finns i dag ett färdigt lagförslag. Det lagförslaget skulle man kunna anta här och nu. Jag tycker egentligen inte att det finns någon anledning att dröja med frågan. Det är en principfråga. Jag vet att jag har fått stöd från Vänsterpartiet tidigare, så jag vet att de stöder mig vad gäller innehållet. När det gäller Partnerskapskommissionen vill jag påpeka att RFSL har uppvaktat Laila Freivalds i denna fråga. Hon har sagt att hon inte är beredd att göra någonting över huvud taget i frågan. Det är mycket svårt att ens hitta ett lämpligt internationellt forum för att diskutera den. Jag vill också påpeka att jag tror att Sveriges ovilja på detta område strider mot EG-rätten. Trots att man i övriga EU-länder inte är lika positiv som i Sverige till homosexuella och till partnerskap är den faktiska rättsliga situationen sådan, att två EU medborgare som bor i Sverige inte har rätt att ingå partnerskap på grund av partnerskapslagens anknytningsvillkor. Detta är en diskriminering av människor som bor här i landet bara för att de inte är medborgare. Tanken med EU är ju enligt många EU-positiva partier att man skall kunna bo i de olika EU-länderna utan att behöva byta nationalitet. Osby, Skövde Timrå, Örkelljunga och Örnsköldsvik är några av de många kommuner där man i dag saknar en registreringsförrättare. Jag var rätt glad över de positiva skrivningar som fanns i betänkandet förra gången när vi hanterade den här frågan. Man tyckte att regeringen skulle titta på frågan. Nu är skrivningarna svagare, och jag förstår inte riktigt varför. Här har staten ett ansvar. Det handlar om lika rätt. Staten har ett ansvar, eftersom det är länsstyrelserna som utser registreringsförrättare. Jag tycker - och det har jag sagt tidigare - att man bör fundera över om inte de som är äktenskapsförrättare även skall kunna vara partnerskapsförrättare, att det kan vara samma person. Det vore det rimliga. Den principiella inställning som jag och Miljöpartiet har - dvs. likabehandling av människor oavsett sexualitet - är att homosexuella skall kunna ingå äktenskap. Det är litet löjligt att vissa människor kan gifta sig medan andra får ingå partnerskap bara på grund av deras sexualitet. Det är en orättvisa som inte kan fortsätta. Jag vill påminna om den manifestation som vi hade i riksdagen förra veckan, en manifestation för att erinra oss det fruktansvärda som hände under förintelsen. Det var en väldigt fin manifestation. Göran Persson uttryckte bl.a. den utsatthet som homosexuella känner gentemot prorasistiska och pronazistiska grupper. Göran Persson talade om vikten av likabehandling, jämställdhet och jämlikhet, men lagen i dag säger någonting annat. Man kan inte säga att homosexuella är lika mycket värda när det finns en lag som faktiskt visar att det inte är så. Det är en lögn. Som sagt, jag yrkar bifall till reservation nr 1 och nr 5. Jag skulle vilja att andra partier tar ett starkt avstånd från den syn på samhällets fortbestånd och sexualitet som kd ger uttryck för i sin motion.

Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna L404, Yvonne Ruwaida tog i här. Det känns rätt skönt att komma omedelbart efter henne på talarlistan. Jag tycker att hon har missförstått det mesta här i livet. Det är inte fråga om något kasttänkande. Äktenskapet - eller hur man nu vill uttrycka den form genom vilken samhället vill säkerställa fasta, stabila, varaktiga relationer för att säkerställa barns trygga uppväxt och uppfostran - är inte förlegat. Det är fullständigt stolligt att påstå någonting sådant. Är det någonting som har blivit tydligt i modern tid så är det väl att just detta synsätt har den allra största och bästa bäring. Sedan skall man inte mystifiera detta i övrigt. Vad vuxna människor vill göra är deras privatsak. Det behöver vi som lagstiftare inte bekymra oss om. Det är barnets bästa som det är fråga om och ingenting annat. Jag är alltså ganska nöjd med betänkandets skrivning i detta stycke, och jag är ännu mera nöjd nu efter att ha hört Yvonne Ruwaida. När det gäller talerätten har fem partier gett uttryck för en uppfattning i en rätt teknisk fråga, nämligen att det här föreligger en osäkerhet, att det är någonting som inte är bra och att man skulle vilja ha en utredning till stånd. Då kan man liksom inte villfara detta. Man skriver bort det genom att säga att om det i framtiden skulle visa sig vara ett problem skall frågan tas upp. Det är ett uttryckssätt som är ganska fränt gentemot dem som har yppat att detta är ett stort problem. Det är helt enkelt att osynliggöra människor som i dag upplever ett utomordentligt stort problem. Man kunde åtminstone ha uttryckt sig något mer psykologiskt och mänskligt. Tanja Linderborg säger att hon har barnets bästa för ögonen. Ja, det är klart, vem har inte det? I dag förhåller det sig nog på det viset att man mer och mer av hänsyn till barnets bästa söker sanningen. Det gäller vid insemination och vid adoption. Ibland kan man intuitivt tycka att det verkar litet jobbigt att jämt söka sanningen. Men inom vetenskapen är man alldeles entydig och klar över att det gagnar alla, och framför allt barnet, att sanningen kommer fram. Det är litet olyckligt att man inte kan förenas i en sådan här teknisk fråga. Den borde inte vara partiskiljande. Detta är sådant som man ute i rättslivet söker klarhet i. Som praktiker kan man ibland undra varför lagstiftningen är så mystisk. Trots att det enligt väldigt många föreligger ett tekniskt problem, blir det inte ens någon utredning av den saken. Det är synd. Jag hoppas att det förhållandet att så många står bakom och att man har den litet kryptiska skrivningen ändå innebär att de som makten haver i sinom tid ser över dessa regler till gagn för barnen.

Herr talman! Jag blir inte förundrad över att kristdemokraterna och Miljöpartiet inte har samma syn på familjerätten. Det vore snarare förvånande om vi hade det. Kristdemokraterna har ett väldigt snävt förhållningssätt till familjerätt över huvud taget. Jag anser att man har en gammal och förlegad världsbild. Det är kanske litet grand också en generationsfråga. Rolf Åbjörnsson tog upp detta med barnens bästa och - förmodligen - homosexuella som föräldrar. Är det till barnens bästa att det finns barn som helt osynliggörs och som inte har samma rättsliga ställning som andra barn därför att en av föräldrarna är homosexuell? Det är inte till barnens bästa. Är det till barnens bästa att samhället säger att den familjerelation som barnet ingår i är någonting som är dåligt? Det är knappast till barnens bästa. I och för sig är det nog svårt att övertyga krisdemokraterna, men snart kommer riksdagen förhoppningsvis att få en annan majoritet. Socialdemokraterna och Anders Ygeman kan kanske ge mig ett svar på frågan: När kommer socialdemokraterna att acceptera...

Herr talman! Vi debatterar lagutskottets betänkande nr 10 om vissa familjerättsliga frågor. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet spänner över ett brett fält, och utskottets motiv finns väl utvecklade i betänkandet. Jag tänker därför bara ge en snabb överblick av de olika sakfrågorna. Precis innan jag gick upp i talarstolen debatterades familjen och familjevärden. Jag vet inte om jämförelsen mellan det indiska kastsystemet och den svenska familjepolitiken är en speciellt bra grund att börja den debatten på. Själv hävdar jag nog att den svenska familjepolitiken står sig stark och är helt ojämförbar med den typen av system. Kd har två motioner om betydelsen av stabila familjerelationer. När det gäller familjebegreppet i vid mening är det klart att familjerelationer är viktiga. När jag talar om familjer lägger jag naturligtvis in homosexuella och deras familjebildningar i det begreppet. Men det finns ingen anledning att med anledning av kd:s motion ändra lagstiftningen. Utskottet avstyrker därför motionen. Det är väl egentligen det starkaste avståndstagande som Sveriges riksdag kan göra från en motion eller åsikt. Därmed har jag också svarat på Yvonnes fråga. Rolf Åbjörnsson har motionerat om tilläggsdirektiv till Samboendekommittén för att säkerställa att samboendet inte blir ett andra klassens äktenskap. Detta, vågar jag hävda, är väl tillgodosett med de direktiv som faktiskt finns i Samboendekommittén. Det ligger väl inom kommitténs direktiv. Flera har motionerat om att homo och heterosexuella sambor skall behandlas rättsligt lika. Det kan då, som tidigare talare har sagt, vara värt att notera att regeringen nu, i alla fall avseende bostadsbidraget, efter en motion av undertecknad har sett till att även homosexuella omfattas av rätten till bostadsbidrag, vilket jag tycker är glädjande. I övrigt delar utskottet i stort motionärernas uppfattning, men frågorna utreds i Samboendekommittén. Utskottet vill inte föregripa kommitténs arbete. Yvonne Ruwaida har motionerat om vigseln och menar att de 40 trossamfund som i dag har rätt att förrätta kyrkliga vigslar inte längre skall få göra det, utan att de endast skall få förrätta borgerliga vigslar. Utskottet menar att detta är fel och att de kyrkliga vigslarna är starkt förankrade i det svenska samhället. Anknytningsvillkoren i partnerskapslagen debatterade vi så sent som för 348 dagar sedan här i kammaren, den 5 februari förra året. Ett flertal motionärer vill att villkoren skall lättas upp och att man genom en nordisk partnerskapskonvention skall kunna underlätta för nordiska medborgare, boende i annat land, att ingå partnerskap. I och för sig är syftet vällovligt, men utskottet menar att denna problematik lättare löses i det traditionella familjerättsliga arbete som pågår mellan länderna. Ett antal motioner och ett flertal partier i utskottet kräver en lagstadgad talerätt vid hävande av faderskap för makar och arvingar. Utskottet ser inget sådant behov och konstaterar att dagens regler väl svarar mot högt uppställda rättssäkerhetsmål. Av tidigare talare har jag förstått att vi kommer att få återkomma till detta i replikskiftet. Men min åsikt är att rättsläget inte alls är så otydligt som flera talare vill göra gällande utan att det mycket väl lever upp till barnets bästa och till högt uppställda rättssäkerhetsmål. Ann-Kristin Føsker motionerar om barns rätt till information. Även om utskottet har mycket stor förståelse för problemet i sig, tror inte utskottet att problemet går att lösa via en familjerättslig lagstiftning. Slutligen har Rolf Dahlberg och Bertil Persson motionerat om arvsrätt för kusiner. Även denna fråga diskuterade kammaren för 348 dagar sedan, då frågan senast togs upp. Vi konstaterade då att denna rätt avskaffades 1928. Den efterföljande debatten har snarare rört sig i motsatt riktning, dvs. att i än högre grad minska arvsrätten. Utskottet finner inte att sakläget har ändrats nämnvärt, vare sig sedan 1928 eller sedan den 5 februari 1997, då frågan senast diskuterades. Herr talman! Jag yrkar med det sagda bifall till lagsutskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Anders Ygeman ser inget behov av att ändra rättsläget när det gäller hävande av faderskap. Jag delar inte den uppfattningen. Ponera, Anders Ygeman, att det finns en 40-årig kvinna, låt säga här i Stockholm, som har lyckats spara ihop till en insats till en bostadsrätt och i övrigt har precis så mycket tillgångar att hon klarar av att bo i den. Hon gifter sig med en betydligt äldre man som inte har några tillgångar. En vecka efter äktenskapet råkar mannen ut för en olycka och avlider. En kvinna, jämnårig med änkan, dyker upp, visar upp ett faderskapsintyg och hävdar att hon är barn till den avlidne mannen. Hon har ungefär samma förhållanden som änkan, inte särskilt gott ställt men en bostadsrätt som hon har betalat en insats för. Är det då rimligt att änkan skall tvingas sälja sin bostadsrätt för att klara ut den särkullerätt som den andra kvinnan har? Det har talats om den svagare parten i ett sådant här fall. Ja, vem är den svagare parten i det exempel som jag gav? Är det änkan, som tvingas lämna sin bostadsrätt, eller är det det jämnåriga barnet, som har ungefär samma trygghetsbas? Slutligen: Jag delar uppfattningen att detta handlar om svåra överväganden. Men skall man bara för att det är svåra överväganden tveka inför att låta experterna ytterligare se över detta? Det vore fel. Därför bör frågan ses över. Jag yrkar bifall till reservation nr 8.
Herr talman! Såvitt jag förstår har inte det problem som Agne Hansson tog upp att göra med talerätten i första hand, för om jag förstod Agne rätt hade faderskapet redan fastställts i dom i det exempel som togs. Det är klart att faderskap kan föra med sig en hel del negativa konsekvenser, men det ändras ju inte av huruvida änkan, maken eller någon annan har talerätt eller inte. I det här fallet har ju en domstol efter utredning och i dom konstaterat att den kvinna som Agne tog upp i exemplet är dotter till den avlidne. Vad som skall krävas för en ändring kan ju inte vara en besvärlig arvssituation eller att den som har avlidit inte har berättat om sitt barn för sin hustru. För att lösa dessa problem måste ju helt andra åtgärder vidtas.
Herr talman! Faderskapet i mitt exempel har alltså fastställts av domstol för 40 år sedan. Det kan mycket väl vara ett rätt dömt faderskap, men det kan också vara fel. Änkan känner inte till det. Det är hennes rättssäkerhet jag talar om, att enligt lagen ge henne möjlighet att ånyo få pröva faderskapet efter att den nya tekniken nu har kommit till. Om dottern frivilligt lämnar ett blodprov är det ju inget problem. Men det är ju om hon nekar att göra det som rättssäkerheten för änkan sätts på prov. Och den möjligheten bör hon ha i det läget att hon inte längre kan sitta i orubbat bo, som det heter. Hennes trygghet hänger ju på detta. Om hon är osäker bör hon ha denna möjlighet. Jag tycker att debatten här, med tanke på de oklarheter som finns och en rad andra skäl som under debattens gång har förts fram, mer och mer talar för att majoriteten behöver ta det där lilla steget utöver vad man har skrivit. Man ligger i och för sig nära tillstyrkan av motionerna, men ändå vill man inte pröva att låta experter titta på det här ytterligare en gång.
Herr talman! Det finns inga oklarheter. Det Agne Hansson pratar om är en dom som för 40 år sedan har vunnit laga kraft. Agne Hansson säger att bara det att en senare hustru tvivlar på domen i största allmänhet skulle kunna göra att man river upp den dom som det en gång har fattats beslut om. Det är naturligtvis oacceptabelt av alla möjliga och upptänkliga rättssäkerhetsskäl. Om det däremot tillkommer ny bevisföring, nya saker, som talar för att faderskapsdomen var felaktig - så att det faktiskt skulle kunna gå så långt att en domstol skulle kunna ompröva den - då återstår möjligheten att begära resning via Högsta domstolen. Om denna situation inträder vet vi också vilka möjligheter man har att begära det. Men bara det att tekniken har gått framåt kan ju inte innebära att vi gör om alla domar. I så fall skulle en mängd domstolsförhandlingar få göras om.
Herr talman! Motion 402 tar upp tre yrkanden där man kan säga att man mycket enkelt skulle kunna undanröja en del av de regler som i dag diskriminerar människor som har en homosexuell läggning. Det är ju en uppfattning som jag skulle kunna tro att socialdemokraterna ändå delar med oss. Man skall inte diskrimineras på grund av sexuell läggning. Det hänvisas till utredningar. Den här frågan har varit uppe flera gånger. Anders Ygeman tar upp frågan om anknytningsvillkoren och det här med att människor som bor en längre tid i Sverige och känner sig bofasta här inte behandlas på samma sätt som andra för att man har en annan sexuell läggning. Jag tycker att detta är ganska betecknande. I övriga frågor som gäller social lagstiftning finns det en nordisk tradition om att man försöker samordna lagstiftningen. Varför är det så svårt just när det gäller de här människorna?
Herr talman! Kerstin Heinemann, det är inte ett dugg svårt. Jag delar inte uppfattningen att homosexuella diskrimineras av anknytningsvillkoren. Anknytningsvillkoren har ju tillkommit på grund av partnerskapslagstiftningen. När partnerskapslagstiftningen tillkom i Sverige fanns den bara i, tror jag, två andra länder. Numera finns den i fyra andra länder. Det handlar om vilken rättsverkan partnerskapet har i det land som de som ingår partnerskap kommer ifrån. Det är därför man har ett anknytningsvillkor. När det gäller frågan om partnerskapskonvention delar jag Kerstin Heinemanns åsikt i sakfrågan. Men jag menar inte att en partnerskapskonvention i sig är den bästa lösningen. Det här löses, precis som Kerstin Heinemanns säger i repliken, bäst genom det traditionella familje och socialpolitiska utbytet mellan länderna.
Herr talman! Jag sade att man borde samordna den sociala lagstiftningen på det här området så som man gör på andra områden. Det kan ju egentligen inte vara så märkvärdigt att försöka ta upp de här frågorna i Nordiska rådet så att man får en lösning för de människor det berör.
Herr talman! Kerstin Heinemann går nu för andra gången utanför sitt eget motionsyrkande. Såvitt jag förstod av motionsyrkandet skulle det här göras via en nordisk partnerskapskonvention mellan regeringarna i de olika länderna och inte via Nordiska rådet. Men min och utskottets mening är att regeringen kan tillgodose det här genom det traditionella familjepolitiska arbetet. Jag hoppas att vi vid nästa debatt med Kerstin Heinemann kan se att lösningen har kommit en bit på vägen.
Jag påminner om att repliker skall begäras medan huvudanförandet pågår. Jag har ändå noterat också
Herr talman! Anders Ygeman tar, tycker jag, på sig ett stort ansvar med sitt sätt att tolka rättssäkerheten när det gäller talerätt vid hävande av faderskap. Jag skulle vilja ställa några frågor med hjälp av två exempel. Tycker Anders Ygeman att det är rättssäkerhet att man inte vet vem som äger rätt att föra talan om ogiltigförklarande av faderskap när faderskapet är fastställt genom faderskapsbekräftelse? Tycker Anders Ygeman att det är rättssäkerhet när det inte finns några regler för vem som är behörig att söka resning när faderskapet är fastställt genom dom? Varför inte ta det här lilla steget ytterligare och gå med på en förutsättningslös utredning för att klara ut de osäkerheter och oklarheter som finns - och göra det med barns bästa för ögonen? Sedan gäller det arvsrätt för kusiner. Motivet 1928 var att man inte skulle splittra jordbruksfastigheter. Och Anders Ygeman säger: Sedan dess har det inte hänt något; tvärtom finns det ännu mer som styrker att kusiner inte skall ärva. Det kan jag i och för sig förstå om man är socialdemokrat. Socialdemokraterna tycker ju i princip att alla pengar tillhör staten. Helst skall vi betala allt i skatt, och naturligtvis skall allt arv också gå till staten och via Allmänna arvsfonden och regeringen delas ut till det som regeringen tycker är bra. Jag förstår den grundinställningen. Men jag tycker inte att Anders Ygeman har tagit fram ett enda motiv till varför man inte skulle kunna återinföra arvsrätten för kusiner.
Herr talman! Det blev mycket nu, men jag skall försöka besvara detta. När det gäller talerätten är det sant att det vid presumtion inte finns lagstiftat vilka som har den rätten. Det finns i stället domstolsutslag och domstolspraxis på det området, s.k. doktrin. När det gäller hävande av talerätten vid dom så är ju det praxis vid andra mål också. Det är inte så att man hur som helst kan ompröva domar som har vunnit laga kraft i det svenska rättsväsendet. Man får begära resning, och för det krävs det skäl. Man måste påvisa att om man hade haft det underlag man har i dag så skulle utgången av målet ha kunnat bli en annan. Den principen tycker jag skall gälla även i fråga om faderskap. Sedan gäller det arvsrätten för kusiner. Argumenten finns väl samlade i betänkande efter betänkande. Ni skriver att Allmänna arvsfonden kan användas för ändamål som kanske varit den avlidne helt främmande. Då skall man veta att Allmänna arvsfonden ger pengar till ideella syften för att främja barn, ungdomar och handikappade. Jag antar att de flesta kan tycka att det är okej och att det är vällovliga syften. Jag antar att de som tycker detta även kan finnas i Moderata samlingspartiet. Jag tror inte att det här är något stort problem. Jag tror att den som känner nära anknytning till sina kusiner också ser till att testamentera bort medel till dem. På det sättet tycker jag att det skall vara även i fortsättningen.
Herr talman! Då skulle jag vilja ställa en fråga till Anders Ygeman med anledning av vad utskottsmajoriteten står bakom. Man slutar med att säga: Om det i framtiden skulle visa sig att nuvarande regler leder till otillfredsställande resultat utgår utskottet från att regeringen återkommer. Det gäller alltså talerätten vid hävande av faderskap. Då skulle jag vilja fråga Anders Ygeman: Vad är ett otillfredsställande resultat? När infaller det - och för vem? Eftersom man nu ändå öppnar för detta, så tycker jag att Anders Ygeman faktiskt skall förklara detta. Sedan vill jag ta upp det här med arvsrätten för kusiner. Det är ju så att en hel del medel skulle tillfalla Allmänna arvsfonden även om arvsrätten för kusiner skulle återinföras. Det skulle inte bli så att Allmänna arvsfonden stod utan pengar att dela ut till en del saker som jag, och vi moderater, också tycker är viktiga och väldigt bra. Men frågan är om det verkligen är helt främmande för Anders Ygeman att låta släktingar ärva i första hand - och då också kusiner - i stället för att låta pengarna gå till Allmänna arvsfonden.
Herr talman! Jag skall först svara på frågan vilka ogynnsamma resultat som man kan få i framtiden. Den frågan borde Marietta de Pourbaix-Lundin själv svara på. Vi hävdar ju att som det ser ut i dag ges det rimliga möjligheter till resning. Om det skulle visa sig att vi har fel, att Högsta domstolen trots att man kan visa underlag där domstolsutslaget skulle ha blivit klart ändrat säger nej till en sådan resningsansökan, då utgår vi från att regeringen är beredd att ompröva detta. Men vi tror inte att så kommer att bli fallet. Därför har vi också avstyrkt motionerna. När det gäller arvsrätten för kusiner vill jag säga att det är just släkten som får ärva. Sedan är frågan i hur många led som släkten skall ärva. Varför kan inte sysslingar får ärva?

Herr talman! Jag har inte sagt, Anders Ygeman, att den svenska familjerätten är som det indiska kastsystemet. Jag har försökt tydliggöra att den svenska familjerätten inte är neutral och inte ser till människors lika värde. I och med att utskottet och riksdagen inte verkar förstå det kanske jag måste tydliggöra detta med bilder så att de förstår att dagens lagstiftning inte är neutral. Kristdemokraterna är ganska nöjda med skrivningen om deras motion och om hur de ser på samhällets fortbestånd. De är nöjda med den, inte därför att jag har reagerat mot skrivningarna utan därför att de inser, även om det inte fullt ut är vad de själva skulle vilja, att det inte är ett tillräckligt tydligt avståndstagande mot Kristdemokraternas motion utan att man litet grand har en ganska ljummen skrivning som man kan tolka in olika saker i. Det tycker jag är olyckligt. När det gäller Partnerskapskommissionen vill jag upprepa att Laila Freivalds själv har sagt att hon inte är beredd att göra något i denna fråga och att hon anser att det är mycket svårt att hitta ett lämpligt internationellt forum att ens diskutera frågan i, vilket jag tycker är mycket olyckligt. Därför verkar det inte komma något från Justitiedepartementet. Just därför kanske det vore vettigt om utskottet och riksdagen tog ett initiativ. Jag vill även påminna om att när det gäller EU medborgare kommer vi att ha en situation där homosexuella som bor i Sverige och som är EU medborgare inte kan gifta sig, ingå partnerskap. Men de heterosexuella EU-medborgare som bor i Sverige kan gifta sig. Det är en ren och skär diskriminering, och den är oacceptabel, tycker jag, och inte i tradition med vad som skall vara demokratiskt riktigt.
Herr talman! Beträffande familjerätten och Kristdemokraternas glädje över att få sina motioner avstyrkta, kan jag bara hoppas att Yvonne Ruwaida också tar till sig den här glädjen över att få sina motioner avstyrkta, så kan debatten i kammaren kortas avsevärt. När det gäller Partnerskapskommissionen får Laila Freivalds stå till svars för sina egna uttalanden. Men jag tror att Yvonne Ruwaida blandar ihop äpplen och päron. Laila Freivalds uttalanden kommer nog från frågan om en partnerskapskommission efter det att även Holland, alltså efter den 1 januari 1998, har infört en partnerskapslag. Man kan ju inte föra upp en partnerskapskommission inom det nordiska familjerättsliga arbetet om man önskar verkställighet även i Holland. Det är det problem som Laila Freivalds talade om, det var inte problemet att nå en nordisk likhet i dessa fråga. Huruvida det är diskriminering att tyskar boende i Sverige inte kan få ingå partnerskap om de är homosexuella medan tyskar som är heterosexuella kan få gifta sig, är det klart att det är en diskriminering. Men tyskars rätt att gifta sig eller ingå partnerskap måste i all rimlighets namn diskuteras i det tyska parlamentet, på samma sätt som att franska homosexuellas rätt att ingå partnerskap måste diskuteras i det franska parlamentet. Det är ingen lagstiftning som vi kan ändra med fjärrkontroll från Sverige.
Herr talman! Hur är det med holländare? De skall ha en partnerskapslag. Holländare kan inte ingå partnerskap i Sverige. Vad var det Laila Freivalds sade? Hon sade att det är svårt att över huvud taget hitta ett lämpligt forum internationellt. Hon talade inte om Norden. Detta uttalade hon i december månad förra året. Då handlade det inte om att säga nej till en nordisk partnerskapskommission. Detta är en fråga som hon inte prioriterar och som hon inte tycker är värd att jobba med. Det är mycket olyckligt. När det gäller människor som kommer från länder där det inte finns en partnerskapslag vill jag påpeka att det kan finnas EU-medborgare som bor i Sverige under hela sitt liv utan att byta medborgarskap. Skall rätten att få vara delaktig i samhället på lika villkor som andra vara knuten till att man blir svensk medborgare? Det är en politik som är främmande för mig. Jag tycker att man skall få delta på lika villkor om man bor i det här landet. Det är väl en princip som vi alla kan ställa oss bakom? Vi kommer att se att fler människor som bor i Sverige inte tar på sig svenskt medborgarskap. Det är en del av det EU som många här har sagt ja till. Sedan vill man inte ta konsekvenserna på det planet av att man har sagt ja.
Herr talman! Svensk lag gäller i Sverige. Fransk lag gäller i Frankrike. Är man svensk medborgare kan man också tillgodogöra sig alla de förmåner och alla de förpliktelser som den svenska lagstiftningen innebär. Omvänt: Om man inte är beredd att ansöka om svenskt medborgarskap kan man inte tillgodo göra sig vare sig alla förpliktelser eller alla förmåner som ett svenskt medborgarskap innebär. Det är tämligen logiskt. Och det är inget som vi i Sverige ensidigt kan ändra, utan det är grunden för svensk och internationell lagstiftning. Om Yvonne Ruwaida vill diskutera justitieministerns uttalanden rekommenderar jag att hon återkommer vid en frågestund. Såvitt jag förstår har justitieministern endast sagt att när även Holland och andra länder får en partnerskapskommission blir det svårt att hitta ett internationellt forum för att diskutera hur man skall kunna ingå partnerskap och få verkställighet i fler länder. När det gäller det nordiska arbetet vidhåller jag utskottets uppfattning att det sker bäst inom det reguljära familje och socialpolitiska arbetet.
Herr talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande av det som sades i replikskiftet mellan Anders Ygeman och Agne Hansson. Jag fick intrycket att Anders Ygeman har uppfattningen att om man har en äldre dom och det framkommer nya omständigheter så att det kan finnas skäl att ompröva den domen genom ett resningsförfarande är det helt i sin ordning. Det är precis det som vi är ute efter, dvs. att den här änkan skall få denna talerätt, alltså möjlighet att få detta omprövat genom resning. Betyder det att Anders Ygeman delar vår uppfattning?
Herr talman! Ja visst. Det finns i dag faktiskt ingenting som säger att en sådan resningsansökan inte skulle kunna beviljas, av det enkla skälet att man inte har försökt att göra det. Det finns inget skäl att tro att det inte skulle vara på det sättet. Jag skulle gärna se att det är så. Men det kräver som sagt att rekvisiten finns där, att den nya processen skulle kunna ge ett annat utslag än den första som vid alla andra resningsansökningar till Högsta domstolen.
Herr talman! Då har vi tydligen en överensstämmelse i sak. Men vi tycker att detta är en fråga för lagstiftaren, medan majoriteten anser att domstolarna själva skall bilda rätt i denna fråga.

Herr talman! Fick inte veta att pappan dött förrän efter begravningen. Nu vill Pia medverka till ändrad lagstiftning. Detta kunde vi för några månader sedan läsa i en tidning. Pia och hennes syskon fick inte veta att deras pappa hade dött förrän begravningen var över. Pia och hennes syskon är inte de enda i vårt land som har fått uppleva detta. Dagens familjebild är, tyvärr, sådan att många s.k. särkullebarn glöms bort när den ena föräldern bildar ny familj. Pia är en av dem som drabbats hårt. Hon växte upp tillsammans med sin pappa under de tio elva första åren. Sedan skildes föräldrarna och Pia bodde kvar hos sin mamma. Kontakten med pappan fortsatte Pia även i vuxen ålder, dock mera sporadiskt. Pappan bildade ny familj. Den nya kvinnan ville inte att Pia och hennes syskon skulle informeras när pappan blev svårt sjuk och när han senare avled. Prästen valde att tillmötesgå kvinnan. Om pappan hade haft tillgångar skulle det ha gjorts en bouppteckning. Barn från det tidigare äktenskapet skulle då, enligt lag, ha informerats - som om tillgångar skulle vara mer intressant än att man faktiskt får veta att ens pappa är svårt sjuk. Då har man ju tillfälle att säga adjö. Pia är inte ensam om att bli drabbad på detta sätt. Pia är däremot ganska ensam om att på ett starkt och konstruktivt sätt försöka ändra på det som hon tycker är felaktigt. Pia vill inte att andra skall drabbas på samma sätt som hon. Vad gör hon? Jo, hon kontaktar mig som riksdagspolitiker och presenterar problemet. Jag delar Pias åsikt att vi måste försöka ändra på detta. Det här ledde senare fram till den motion som vi i dag behandlar. Att det är en grannlaga uppgift att försöka få till stånd en ändring har både jag och Pia full förståelse för. Frågan är oerhört svår och känslig och handlar om personlig integritet. Därför anser jag att frågan borde ha utretts ordentligt. Utskottet kunde vid sin behandling ha kostat på sig att inhämta synpunkter också från annat håll. Jag har förstått att tiden inte riktigt är mogen men frågan måste få leva vidare, för det här kan framöver drabba stora grupper särkullebarn. Utskottet säger att man har stor förståelse för detta. Man tror dock inte att utskottet kan göra någonting genom lagstiftning. Att lagstifta om delad vårdnad, även mot berörda parters vilja, tycks gå bra. Varför skulle det då inte kunna gå bra att försöka ordna till detta problem genom att mera noga utreda frågan? Jag hoppas att här i dag ansvarig socialdemokrat, Anders Ygeman, kan säga att detta problem är så pass stort och så pass allvarligt att han är beredd att ta på sig ansvaret för att frågan ses över en gång till.
Herr talman! Precis som det står i utskottsbetänkandet har jag stor förståelse för den ilska och den uppgivenhet som Pia har känt och känner. Jag förstår också Ann-Kristin Føskers upprördhet. Men livet i sig är svårt. Det går inte att lagstifta om alla sociala relationer. Livet har, tyvärr, både stora uppgångar och stora nedgångar. Allt sådant kan man inte lagstifta om. Vi har ansett att det här i första hand handlar om sociala relationer människor emellan som inte har gett ett särskilt positivt resultat. Men vi har inte sett, och kan inte heller se, hur detta lagstiftningsvägen kan lösas. Därför har vi i utskottet avstyrkt motionen. Jag får nog göra Ann-Kristin Føsker besviken genom att säga att vi vidhåller denna vår uppfattning.
Herr talman! Anders Ygeman säger att det inte går att lagstifta om sociala relationer. Jag är beredd att hålla med om det. Men vad är det vi gör när vi går in och diskuterar umgänget mellan barn och frånskilda föräldrar? Det handlar ju också om sociala relationer och där är vi beredda att lagstifta därför att vi ser att den enda vägen att komma fram kanske är att just driva igenom en lagstiftning. Ibland måste man försöka sig på det om det är den enda utvägen; detta för att skydda dem som skyddas bör.

Herr talman! Vi skall nu behandla ett betänkande som utgår från skrivelsen Ekologisk hållbarhet. Det är en skrivelse som återkommer varje år. Här i riksdagen har partierna valt litet olika strategi för hur skrivelsen skall behandlas. För oss i Miljöpartiet är det fråga om en mycket viktig skrivelse - ja, faktiskt en av de viktigaste skrivelserna som kommer. Vi hade gärna sett att fler partier än Miljöpartiet valde att behandla den så seriöst att det också fanns synpunkter nedskrivna i en motion. Miljöpartiet är tydligen det enda partiet i riksdagen som anser att miljöfrågorna och skrivelsen Ekologisk hållbarhet är så viktiga att det är värt att lägga ned tid. Det har vi alltså gjort. Vi har väckt två motioner. Många av de frågor som tas upp i våra motioner är sådant som återkommer i andra sammanhang. Vi har ansett att det är så viktigt att poängtera vissa saker att vi motionerat om dem i hopp om att regeringen tar till sig våra synpunkter på ett konstruktivt sätt. Vi har inte lagt fram någon reservation. I stället har vi ett långt särskilt yttrande. En hel del av frågorna kommer ju upp igen. Jag skall helt kort redogöra för en del av de problemområden som vi valt att lyfta fram i vår motion och i vårt särskilda yttrande. Vi i Sverige skall ju ställa om samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är en mycket stor och svår uppgift som kommer att kräva mycket av alla. Därför är det angeläget att se till att omställningen sker i så stort samförstånd som möjligt. Det gäller att samverka här eftersom det är så mycket som måste ändras. Därför anser vi att det kanske hade varit lämpligt att regeringen lade fram den viktiga skrivelsen under en annan tid än under den allmänna motionstiden - det skulle ju kunna vara ett skäl till att många partier valt att negligera skrivelsen. För att lyckas med omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle gäller det, menar vi, att lägga om inte bara miljöpolitiken utan också den ekonomiska politiken. Vidare gäller det att se till att alla beslut som fattas analyseras utifrån viljan att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Man måste fråga sig om beslutet i fråga kommer att leda oss på vägen. I dag befinner vi oss i ett samhälle som skulle kunna kallas för kemikaliernas tidsålder. Vi hanterar kemikalier som vi aldrig förr har gjort. Vi vet att många av dem är giftiga. Många är toxiska och persistenta och bryts inte ned. Vi vet också att gifter är gifter, och gifter anrikas. De ändras. Vi vet t.ex. inte hur många av de här kemikalierna samverkar i naturen när de släpps ut tillsammans. Det förs mycket diskussioner om kemikalier. I början av 90-talet började Sveriges dåvarande regering och Birgitta Dahl att föra en kemikaliepolitik som vi ansåg var intressant. Man började nämligen fasa ut de giftigaste kemikalierna och säga att de inte hör hemma i ett samhälle som man vill skall vara ekologiskt hållbart. När det sedan var dags för EU inträdet hände ingenting mera. Då slutade man med den offensiva linjen i den svenska kemikaliepolitiken. Man slutade också att fasa ut kemikalier. Naturligtvis kan vi se det här som en EU-anpassning. Detta med att ett land fasar ut kemikalier strider ju faktiskt mot principen om rörlighet för varor. Om en kemikalie är godkänd i ett land är EU-principen att kemikalien också skall kunna säljas i andra länder. Detta gör att det blir mycket svårare för ett land att gå före i kemikaliepolitiken. Samtidigt talar många i dag om att det är dags att fasa ut toxiska, svårnedbrytbara och bioackumulerande ämnen, men ingenting händer. Vi i Miljöpartiet menar att det är dags att återigen ta fart där vi någon gång i början av 90-talet slutade. Det är dags att börja fasa ut kemiska ämnen som vi inte vill ha. Inom EU sägs det ju att vi har rätt att gå före och att vi har rätt att använda den s.k. miljögarantin. Låt oss testa det! Låt oss börja att fasa ut kemikalier som vi inte vill ha. Är det så att EU anser att det är fel får vi testa miljögarantin. Håller den är det bra, och då kan vi fortsätta en offensiv politik. Håller den inte måste vi verkligen se till att den blir förändrad så att vi har en möjlighet att gå före. I dagarna hålls ett stort seminarium om allergier. Vi har kunnat läsa i tidningen både i går och i dag att forskarna börjat spekulera i vilka orsakerna kan vara. Om man jämför t.ex. Polen och Estland och deras allergiförekomst med den svenska kan man se att det skiljer ganska markant. Den frågan har jag tagit upp många gånger i den här kammaren, så det är ingen nyhet för er som sitter här i kammaren och lyssnar och är med i jordbruksutskottet. Man kan se att i de gamla öststaterna har man fortfarande en allergiförekomst på runt 10 %, ungefär som vi hade på 50-talet här i Sverige, medan vi här i Sverige i vissa områden har en allergiförekomst hos barn på nästan 50 %. Generellt säger man i dag att förekomsten är 35 % rakt över Sverige. Vi kan också se att vuxna människor blir allergiska, vilket de inte blev förut. Det spekuleras mycket i vad detta kan bero på. En del säger att vi har för litet lactobaciller i mag-tarmkanalen. Vad det beror på vet man inte. En del säger att små barn utsätts för för få infektioner och andra säger att de utsätts för för många. Men de facto skadar vi med vår levnadsstandard på något sätt immunförsvaret på ett sådan sätt att barn blir allergiska. Naturligtvis borde det vara någonting som vi uppmärksammade och försökte rätta till, eftersom det är så klart att det beror på miljön. Det talas också mycket i Sverige i dag om att vi skall bevara den biologiska mångfalden. I skrivelsen står det som ett delmål att den biologiska mångfalden har bevarats genom att naturligt förekommande arter kan överleva i livskraftiga bestånd. Detta innebär att bestånden av olika arter är tillräckligt stora för att artens överlevnad skall vara säkrad. I dag ser vi tyvärr en ganska negativ utveckling. Vi kan se att det inte finns någon koppling mellan att djurarter hamnar på Artdatabankens hotlista och åtgärder. Det sker i dag egentligen ingenting om det visar sig att djurarter börjar gå tillbaka i antal. Det finns många exempel på det. Det gäller t.ex. fågelarterna i jordbruket som minskar. Men vi kan se att vi hotar många av dessa arter genom t.ex. skogsbruket. Vi kan också se att det är jakt på en del arter som faktiskt är hotade, och det är mycket märkligt. Det skulle man kunna ändra fort. Vi kan också se att många biotoper som är viktiga för hotade arter är hotade. Försvinner livsmöjligheterna försvinner naturligtvis arterna. Det gäller t.ex. vattendrag. Det börjar nu återigen diskuteras att bygga ut de få kvarvarande älvarna. Man kan se att hotet mot de små vattendragen består. Det gäller framför allt efter den överenskommelse om energin som s, c och v träffade i höstas. Naturvårdsverket och också vi från Miljöpartiet anser att vattenkraften är färdigutbyggd i Sverige. Finns det möjlighet att förbättra effekten genom ny teknik för de befintligt utbyggda älvarna är det naturligtvis bra. Men de älvar och bäckar som finns kvar i Sverige måste finnas kvar för framtiden om den biologiska mångfald som finns där skall kunna räddas. Vi kan också se att hotet mot de sista urskogarna är mycket stort. I dag kan vi läsa i DN om en skog nere på Västkusten som heter Svartådalen. Här har staten ett dubbelt ansvar. Det är en mark som har ägts av Assi Domän och sålts fast man vet att här finns många hotade arter. Den nya ägaren vill nu avverka. Miljöpartiet har begärt en särskild debatt om skogen. Vi menar att det som sker i dag är akut. Vi har inte fått till stånd den debatten här i riksdagen, vilket vi beklagar. Av Sveriges nästan 1 700 hotade arter är ungefär 1 600 beroende av skog. Det är då i första hand fråga om den produktiva skogsmarken, inte impedimenten, utan just den produktiva fina skogen. Vi menar att det är hög tid att vidta åtgärder. I dag är så litet som 0,8 % av skogen nedanför skogsodlingsgränsen skyddad. Det är en oerhört liten siffra. Mindre än 5 % av Sveriges skogar i dag är vad man kallar för ur eller naturskogar. De måste skyddas om dessa arter skall ha en chans, och det är bråttom. Därför menar vi att regeringen borde inrätta vad man kan kalla för interimistiska naturreservat på dessa områden. Då får man tre år på sig att försöka plocka fram de pengar som det tycks vara så svårt att plocka fram. I Miljöpartiets budget har vi varje år anslagit 500 miljoner extra utöver regeringens förslag för att kunna rädda de sista ur och naturskogarna. Det är internationellt mycket pinsamt att Sverige inte klarar det. Vi har fått kritik från många håll mot det. Det finns också anledning att titta på t.ex. marina naturreservat och myrmarker, som också behöver skyddas. Även här saknas medel. Man talar fortfarande om att vi skall bevara den biologiska mångfalden. Men bevarar man inte biotopen finns det ingen möjlighet. Vi har också tagit upp en hel del andra frågor som är viktiga. Vi menar t.ex. att förutsättningen för att vi skall kunna komma vidare är att fundera på vad vår ekonomi baseras på. Miljöpartiet vill ha en skatteväxling. Vi vill höja miljöskatterna och sänka skatten på arbete i första hand. Det borde vara fullt möjligt. Vi har föreslagit en skatteväxling på 100 miljarder fram till år 2010. Vi vill att det som är ekologiskt långsiktigt hållbart också skall bli ekonomiskt både kort och långsiktigt lönsamt. Vi menar att det egentligen är enda möjligheten att få ett samhälle som blir ekologiskt långsiktigt hållbart. Tyvärr kan vi se att förslaget har begravts i en utredning, och sedan har det inte hänt så mycket. En regering som talar mycket om ekologisk hållbarhet måste också titta på ekonomin och hur vi skall komma till rätta med den. Vi menar också att utbildningen måste ge barn och ungdomar den kunskap som behövs för att rätt kunna värdera naturens lagar och värdesätta livets mångfald och olika livsformer. Det gäller helt enkelt att skapa det man förr kallade för vördnad för livet i ett bredare ekologiskt perspektiv. Vi tar också i motionen och i vårt särskilda yttrande mycket upp det Sverige gör i FN. Nu när Sverige är medlem i säkerhetsrådet i FN är det dags att verkligen lyfta miljöfrågorna. Vi anser att miljöfrågorna och då framför allt vattenfrågorna borde bli en stående punkt på säkerhetsrådets dagordning. Det är också något som har diskuterats flera gånger i den här kammaren. Det är någonting som vi tycker är oerhört viktigt. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Trots det hushållas det mycket dåligt med vattnet i dag. Vi vet att grundvattnet sjunker i många länder, som Indien och Kina, och tjugo av världens länder har i dag akut vattenbrist. På många ställen kan vi se att det finns hotande konflikter just på grund av vattnet. Vi menar också att handeln är högst väsentlig. Vi måste börja kunna ställa miljökrav på handeln. Här är ett område som vi säkert kommer att kunna återkomma till och som är mycket viktigt. I slutet på vår motion har vi som vi hade även förra året OECD:s rekommendationer. Man har tittat på hur vi bedriver vår miljöpolitik. Det har inte alltid varit så positivt. Miljöpartiet har tittat på OECD:s förslag till åtgärder och frågat: Bör vi åtgärda detta? Tyvärr är den listan mycket negativ. Vi har t.ex. i Sverige inte, vilket OECD rekommenderar, börjat hantera miljöeffekterna av det intensiva jordbruket. Vi har inte försökt att minska utsläppen av kadmium till Nordsjön och Östersjön. Vi har inte prioriterat naturvården. Vi har inte skapat marina naturreservat. Vi har inte försökt att integrera större miljöhänsyn i jordbruket. Vi har inte försökt att få i gång en effektiv övervakning för att minska riskerna med kemiska bekämpningsmedel. Det är några nedslag i den bilaga som vi i Miljöpartiet har lagt till vårt särskilda yttrande. Herr talman! Jag är medveten om att detta är en fråga som återkommer. Jag har ingen reservation som jag vill yrka bifall till.